Herr talman! Jan-Ivan Nilsson hänvisar i sitt inlägg till föregående års debatt om den ekonomiska politiken och menar att socialdemokraternas ekonomiska politik skulle fördyra produktionen och att trepartiregeringen kom fram till bättre resultat. Jag vill bara hänvisa Jan-Ivan Nilsson till den ekonomiska debatt som vi förde för ett par veckor sedan här i riksdagen. Det är väl ändå ett obestridligt faktum att vad vi har föreslagit är en effektivisering av det svenska näringslivet för att öka vårt lands internationella konkurrenskraft. Den upplåning som blev följden av den ekonomiska politik som trepartiregeringen förde framgick med önskvärd tydlighet i den debatten, och jag ber att få hänvisa till den. När det sedan gäller tjänsterna vid arbetsmarknadsverket säger Jan-Ivan Nilsson att det har gjorts en prioritering av dessa och att det verket har blivit väl tillgodosett i förhållande till andra myndigheter. Låt mig bara erinra, Jan-Ivan Nilsson, om de utökningar av verkets arbetsuppgifter som skett genom beslut i riksdagen och om den ekonomiska och konjunkturmässiga situation som vi har i vårt land. Våra ambitioner att fler och fler människor skall få komma ut i förvärvslivet gör arbetsförmedlingens verksamhet alltmer tidskrävande, eftersom de nytillkommande arbetssökande behöver få sitt självförtroende stärkt genom personliga samtal och även har behov av att bli informerade om de många olika utbildningsvägar som vi har tillskapat. Detta klarar man inte med den nuvarande personaltillgången. Detta har understrukits av arbetsmarknadsstyrelsen som är ansvarigt ämbetsverk. Man kan uttrycka det så att redskap och maskiner är anskaffade i och med de instrument som riksdagen har ställt till förfogande för arbetsmarknadsverket men att man inte har personal att sköta dem. Det är på den punkten som vi socialdemokrater ser allvarliga brister, och det är där som de övertygande motiven för vår framställan ligger.
Herr talman! Jag tror att Erik Johansson i Simrishamn och jag kan vara eniga om att grunden för ökad sysselsättning läggs genom en riktig ekonomisk politik och en riktig näringspolitik. Vi har i det sammanhanget hävdat att socialdemokraternas inställning efter 1976, när det gäller devalveringarna, anknytningen av vår valuta till den tyska marken och när det gäller att belasta näringslivet med ytterligare arbetsgivaravgifter, minskar vårt näringslivs möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden. Det kan beläggas med många såväl inhemska som internationella ekonomers bedömningar. Effekten av den politik som trepartiregeringen har fört har inneburit att vi har förbättrat vår handelsbalans. Vi har minskat tempot i inflationen. Det är huvudvägen när det gäller att skapa ökad sysselsättning. Skillnaden mellan socialdemokraternas politik och trepartiregeringens politik — minst 20 96 i kostnadsbelastning på Sveriges export — skulle kraftigt ha minskat vår konkurrenskraft. AMS får också detta år 300 nya tjänster. Det är en utökning som väl är större än på något annat område i år liksom så många tidigare år — en ökning med 40 96 sedan förra lågkonjunkturen. Vi har haft starka ökningar också under högkonjunkturperioden. Vårt samhälle är under stark omvandling, såväl av tekniska orsaker som av orsaker utifrån. Därför behövs arbetsmarknadspolitiska insatser oavsett om det råder högeller lågkonjunktur. Men vi har begränsade resurser. Vi måste vara återhållsamma på alla områden.

Herr talman! Helt kort, Jan-Ivan Nilsson: Vi är överens om att grunden för arbetsmarknadspolitiken har starkt samband med den ekonomiska politiken och näringspolitiken. Det är helt riktigt. Det framkom vid årets finansdebatt här i kammaren. Där redovisades den internationella konjunkturutvecklingen, där redovisades de åtgärder som har vidtagits i fråga om arbetsgivaravgifter och deras konstruktion — allt i syfte att förstärka och utveckla arbetsmarknaden. Rätten till arbete råder det politisk enighet om. Det har också framkommit i denna debatt. Jan-Ivan Nilsson säger att tjänsterna vid AMS har ökat med 40 96. Han påpekar också att vi har begränsade resurser. Vad vi reservanter menar är att arbetslösa människor är dyra för samhället. Vi har genom sysselsättningsutredningen fått bevis för att ökad service ger resultat. Försök har pågått i Eskilstuna, där man kunnat öka tidsramen för varje sökande, och det har gett ett gott resultat. Som det f. n. är klarar vi inte att förverkliga de politiska beslut som vi i riksdagen har fattat när det gäller arbetsmarknadspolitiken, och orsaken är just bristen på tjänster. Det är det vi har slagit fast och vill ha en ändring på, av två skäl. Det första är att vi utifrån ideologisk-politisk synpunkt sätter rätten till arbete högt. Det andra är att arbetslösa människor är en förlust för samhället från flera synpunkter. Det är motiveringen för vårt ställningstagande.
Herr talman! Jag ber att med tillfredsställelse få konstatera att Erik Johansson och jag är helt eniga om huvudlinjen för att nå målet arbete åt alla och att det skall vara en rätt för alla människor som vill ha arbete att också kunna få arbete. Den gemensamma grunden är en framgångsrik ekonomisk politik och en framgångsrik näringspolitik. Erik Johansson har understrukit vikten av just detta. Jag ber också att i det sammanhanget få peka på att den politiken har varit framgångsrik efter 1976, trots att vi på den punkten har delade meningar. Meningsskiljaktigheterna är inte särskilt stora när det gäller arbetsmarknadspolitiken, men där är det ju, som jag tidigare har sagt, också frågan om att hushålla med den kaka som tyvärr är alltför liten. Vi kan konstatera — och mot detta har Erik Johansson inte gjort någon invändning — att arbetsmarknadsverket är ett prioriterat område i vårt samhälle, bl.a. när det gäller att få nya tjänster.

Herr talman! I en arbetsmarknadspolitisk debatt i Sveriges riksdag bör man enligt min mening kunna ägna några minuter åt den principiella frågan om rätten till arbete. De tidigare talarna har redan gjort det, och jag skall utveckla den ytterligare litet grand. Vill verkligen alla människor ha ett jobb? Vill de verkligen arbeta? Är det inte så att man då och då hör människor säga att många av de där som är arbetslösa egentligen bara är lata? Inte vill de ha ett jobb, inte vill de gå upp tidigt på morgnarna, inte vill de passa tider eller göra rätt för sig! Nej, sådana där föredrar sofflocket eller en öl tillsammans med kompisarna i ledighetskommittén. Och pengar, det får de ju: de stämplar och kvitterar ut slantar så att det räcker till både det ena och det andra. Och dagens ungdomar skall vi inte tala om. De har tydligen tidigt fått lära sig hur man skall göra det så bekvämt för sig som möjligt. Herr talman! Jag skall inte fortsätta på den reaktionära litanian. Jag skall i stället påpeka att självfallet är en diskussion om huruvida alla människor verkligen vill jobba ganska onödig i en krets av kloka och progressiva ledamöter i arbetsmarknadsutskottet. Men även om man skulle kunna tro, när man här ser sig omkring, att arbetsmarknadsutskottet vid det här tillfället bara har förlagt sitt sammanträde till en något större lokal, är det ju ändå så att vi med den här debatten vill nå också åtskilliga andra människor, ja åtskilliga miljoner svenskar. Därför är den här principiella frågan befogad, liksom det självklara svaret: Visst vill alla människor ha ett arbete, visst vill alla människor göra rätt för sig, visst vill alla känna en mening med tillvaron, såväl i ett jobb som på fritiden där hemma! Jag har träffat många människor — och det har ni också gjort — som mycket Nr 109 engagerat protesterar när man kommer med sådana påståenden. För att förstå Onsdagen den att den människa som utåt uppträder likgiltigt, oengagerat och lättjefullt 21 mars 1979 egentligen, innerst inne, vill arbeta, vill engagera sig, krävs det ett längre resonemang om orsakerna och om hindren. Låt mig bara få tillägga att denna syn på den enskilda människan ligger helt i linje med den moderata ideologin. Resonemanget leder vidare in i nästa principiella grundsats: att alla människor skall ha rätt till ett arbete. Jag vill då också instämma i vad Erik Johansson i Simrishamn uttalade, att det inte bara är fråga om rätten till ett arbete, utan att det också är rätten — som Erik Johansson sade — till ett meningsfullt arbete. Det är detta som sysselsättningspolitiken i stort syftar till med bevarad samhällsekonomisk balans. I begreppet sysselsättningspolitik ingår olika ekonomisk-politiska åtgärder såsom bl.a. finansplan, ekonomisk politik, näringspolitik, regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. De senare åren har verkligen lärt oss att full sysselsättning, jobb åt alla, förutsätter att såväl den ekonomiska politiken som näringspolitiken skapar möjligheter till ökad export. Denna i sin tur kräver effektiva företag och effektiva produktionsmetoder. De senare åren har lärt oss löntagare att den bästa trygghetsgarantin, det är ett vinstgivande och konkurrenskraftigt näringsliv. Den borgerliga trepartiregeringen visade genom de åtgärder — en del var impopulära s.k. svångremsåtgärder — som vidtogs att man var inne på rätt väg. Svenska folket har med egna ögon kunnat konstatera att trepartiregeringen lyckades. Expertis både inom landet och ute i världen har bekräftat att det var rätt att exempelvis devalvera och att ta bort den s.k. löneskatten. Det borde i dag stå klart för varje löntagare att den återhållsamma och måttfulla löneutvecklingen för 1978 och i viss mån, såvitt vi kan förstå, också för 1979 medverkar till att skapa förutsättningar för att lönsamma och expansiva företag skall bidra till trygghet i jobbet men också till nya jobb. Samtidigt borde det stå klart för varje löntagare att Olof Palmes politik under 1970-talet fram till 1976 inte var särskilt löntagarvänlig, fast man ville låta påskina det. Allt fler blev ju arbetslösa. Tryggheten hotades. Och får jag lov att påminna Erik Johansson i Simrishamn om, när han här börjar tala om ungdomsarbetslösheten och att siffrorna var dåliga 1977, att siffrorna för ungdomsarbetslösheten också var dåliga under 1970-talet, när vi hade en socialdemokratisk regering. Att siffrorna var så dåliga även 1977 berodde på den socialdemokratiska politik som fördes under 1970-talet. Inte sedan 1930-talet har vi haft att brottas med så allvarliga och svårlösta arbetslöshetsproblem som under 1970-talet. Jag är övertygad om att händelseutvecklingen vad gäller företagskriser, branschkriser och ökad arbetslöshet har givit varje löntagare en allvarlig tankeställare. Vad nyttar det exempelvis med en avtalsrörelse som i år skulle kunna ge ett procentuellt större lönepåslag men som knappast ger någon ökad köpkraft på grund av vårt skattesystem och våra prisstegringar m.m.? Är det klokt att avtala om en större lönehöjning i en situation då svenskt näringsliv 43 har allvarliga problem med höga kostnader och konkurrenssvårigheter, dålig lönsamhet osv.? Jag tror att allt fler löntagare börjar förstå det samband som finns mellan senare års löneutveckling och arbetslöshetssiffror. Och den som vill lära mer om det kan ju studera vad som pågår i Danmark. Senast i dag har vi läst om ting som vi verkligen inte vill skall hända i det här landet. Jag är också övertygad om att allt fler inser att de tre borgerliga partierna måste få ytterligare en mandatperiod för att fullfölja den ekonomiska politik som fick en lycklig start under de två borgerliga regeringsåren. Herr talman! När näringspolitiken och den ekonomiska politiken misslyckas krävs det arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och även i det avseendet har 1970-talet varit lärorikt. I den moderata partimotionen 1108 har en sådan lärdom berörts, nämligen behovet av rörlighet mellan yrken och branscher och inom regioner. Benägenheten att byta bosättningsort eller att byta arbete tycks ha minskat. I ett snabbt föränderligt samhälle som grundar sin produktiva verksamhet på marknadsekonomi är en sådan rörlighet nödvändig. Därför måste de arbetsmarknadspolitiska stödformerna utformas med hänsyn till detta. I reservationen 1 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21 kräver vi att de senaste årens erfarenheter skall granskas. Hur har arbetsmarknadsmedlen fungerat? Vilka åtgärder måste vidtas för att göra dem ännu effektivare, för att över huvud taget göra arbetsmarknadspolitiken effektivare? Får jag i det här sammanhanget säga att detta inte innebär kritik enbart mot arbetsmarknadsmyndigheterna. Nej, den här kritiken slår tillbaka mot oss politiker. Hur går det till, ärade kammarledamöter, när ett företag råkar i kris i en kommun någonstans här i landet? Jo, då kliver det ögonblickligen fram en politiker, som säger: Lugn, lugn! Det här skall vi ordna. Inte skall ni behöva flytta från den här bygden inte. Bara några dagar senare kommer nästa politiker från nästa parti och uttalar samma löfte. Visst kan vi förstå att de här politikerna vill slå vakt om sysselsättningen i sin bygd. Det är alldeles klart att det finns skäl för det. Men är det här på längre sikt ett realistiskt sätt? Jag undrar om inte varje ansvarsmedveten politiker är klar över vad det egentligen gäller. Det gäller egentligen att ha civilkurage, att ha politiskt mod att förklara de verkliga ekonomiska sammanhangen för människorna och inte bara tänka på att de är väljare. Felet med oss politiker är, inte minst i det här avseendet, att vi diskuterar de här tingen med folk först då det är för sent.

Det jag nu sagt, Jan-Ivan Nilsson, är ett svar på angreppet. Jag är på det klara med och vet att Jan-Ivan Nilsson också har klart för sig att vi finner samma resonemang i propositionen. Såvitt jag kan förstå instämmer också socialdemokraterna i att vi måste se detta realistiskt. Herr talman! Det är inte lämpligt att jag behandlar alla olika delfrågor i betänkandet nr 21. Min kollega Sten Svensson skall senare komplettera mig. Men jag måste också få beröra frågan om personalförstärkning till arbetsmarknadsverket. Arbetsmarknadsverket förfogar i dag över 5 500 personer. Det är minsann inget litet verk. Men det kan också ses som ett uttryck för vår ambition att omsätta principerna i praktisk handling. Under 1970-talet har verket fått en mycket stor personalförstärkning, med 1 800 tjänster. Personalökningen har alltså uppgått till nära 40 96. Omkring detta har det rått politisk enighet. Sysselsättningsproblemen har varit stora och arbetslösheten har ökat under 1970-talet. Vi har tvingats till reella insatser och dem har vi stått eniga kring. Men vi har också bibringats uppfattningen att med de här stora personalökningarna skulle arbetsmarknadsverket stå väl rustat. Mot den bakgrunden var arbetsmarknadsverkets krav på ytterligare personalökning inför nästa år — det budgetår som börjar i sommar, den 1 juli —- helt enkelt uppseendeväckande. Man krävde hela 1025 nya tjänster. Regeringen prutade riktigt rejält och ansåg att det skulle räcka med 350 nya tjänster. Socialdemokraterna klämde till med att det behövdes 650 nya tjänster. Vi moderater menar att innan vi går med på några ytterligare stora «personalökningar vill vi veta hur organisationen egentligen fungerar. Är det verkligen inte möjligt att effektivisera verksamheten? Det tvingas vi i det övriga arbetslivet runt om i landet att göra, inte minst i de enskilda företag som har stora lönsamhetsproblem. Jag deltar i sådant arbete i det företag där jag är anställd. Vi måste dagligen och stundligen ägna oss åt att söka göra arbetet effektivare, när tryggheten för de anställda är hotad. Är det inte möjligt att på något sätt omfördela arbetsuppgifterna inom arbetsmarknadsverket? Vad beror den stora frånvaron på? Jag har här i min hand en skrivelse som belyser problemen, bl.a. frånvaron, inom en del av arbetsmarknadsverket. Jag har ännu inte hunnit läsa skrivelsen tillräckligt ingående, för jag har fått den ganska nyligen, men det skall jag göra senare. Den grundar sig på ett utredningsarbete inom länsarbetsnämnden i Stockholms län. Jag vill citera en del av vad som där sägs. Man har gjort undersökningar som visar att ”det finns en mycket markant skillnad mellan den formellt gällande personalorganisationen och den reella personalstyrkan. Enligt de undersökningar, som vi haft möjligheter att genomföra, uppgår den faktiska personalstyrkan till omkring 60 96.” Det innebär att fyra av tio är ständigt borta, en frånvaro på omkring 40 96.

”En annan orsak till personalbristen är det numera betydande kapacitetsbortfall, som är en följd av dels utvidgad rätt eller generös tillämpning för personalen till vissa tjänstledigheter , dels intensifierad intern utbildningsoch informationsverksamhet och dels ökad facklig aktivitet. Vi har tidigare givit uttryck för den uppfattningen, att en idealiskt uppbyggd personalorganisation borde vara ”överdimensionerad” för att tåla en viss grad av kapacitetsbortfall.” Man kan inte låta bli att göra den reflexionen att dessa förhållanden gäller för alla arbetsplatser och alla företag. För den skull har vi väl inte en frånvaro på 40 96? Vad beror den stora frånvaron inom arbetsmarknadsverket på? Nej, Erik Johansson i Simrishamn tog i litet väl hårt, när han påstod att vi moderater visade, jag tror han sade ansvarslöshet. Jag vill gärna säga till Erik Johansson att vår kritik står sig. Den här skrivelsen från länsarbetsnämnden i Stockholms län ger belägg för det. Däremot tycker jag att det verkar som om det socialdemokratiska överbudet på 650 nya tjänster inte står sig särskilt väl i relation till vad jag nu har citerat. Jag menar inte att den enskilde arbetsförmedlaren inte skulle sköta sitt jobb väl. Det är jag helt övertygad om att den enskilde arbetsförmedlaren gör runt om i hela vårt land. Men det måste vara något fel på organisationen. Eller är det något fel på arbetsledningen? Dessa frågor måste vi få svar på. Jag vill i detta sammanhang påpeka att ett enigt arbetsmarknadsutskott har begärt att riksdagens revisorer skall göra sådana undersökningar. Vi moderater har alltså stannat för en ökning med 200 tjänster inför nästa budgetår. Därmed är inte sagt att vi vill införa något slags anställningsstopp för kommande år. Vi är helt medvetna om att det behövs mera folk, inte minst för att tillgodose de handikappades rätt att få utföra ett meningsfullt arbete. Men till det får vi återkomma. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 8 och samtliga övriga moderata reservationer.

Herr talman! Alf Wennerfors inledde sitt inlägg med att ställa en principiell fråga: Vill alla ha arbete? Med tanke på det stora antal arbetssökande som finns tycker jag att det är underligt att Alf Wennerfors finner anledning att ställa den frågan. Alf Wennerfors kom in på den ekonomiska politiken, devalveringen och den internationella konjunkturutvecklingen. Det har vi ju — som jag sade i ett tidigare inlägg — diskuterat i samband med finansdebatten. Socialdemokratiska talare redovisade där utvecklingen på detta område. Vi har också i olika sammanhang givit uttryck för vår vilja att medverka till att utveckla detta land. Den anställde känner ansvar — och det är svaret på frågan om alla vill ha arbete — för försörjningen av sig själv och sin familj. Han är intresserad av det företag han är anställd i. Det ger honom möjlighet att försörja sig själv och sin familj. Dessutom är det naturligt att han vill medverka till en progressiv utveckling av det samhälle som han lever och verkar i. De anställda — det har de fackliga organisationerna givit uttryck för — är villiga att tillsammans med företagen och samhället medverka till att utveckla vår företagsamhet. De vill ha medbestämmande, vara med och forma utvecklingen och dela med sig av den kunskap och erfarenhet de har för att vi skall kunna behålla den förmånliga plats som vi under åren har förvärvat på den internationella marknaden. Sverige har undan för undan skapat sig ett internationellt anseende för sin handel och sina varor; vi har marknadsförare som kan det där, företagare som planerar sitt företag och framför allt anställda med stor yrkesskicklighet. Det vill vi medverka till att utveckla. Mot den bakgrunden tycker jag att frågeställningen: ” Vill alla ha arbete?” är alldeles för utmanande. Vi vill alla hjälpa till att stärka företagens konkurrenskraft och utveckla den positivt. Sambandet mellan löner och vinster framgår om man tittar på vinstutvecklingen bl.a. i de börsnoterade företagen.

Herr talman! Alf Wennerfors pekade i sitt anförande på den enighet som han ansåg rådde mellan moderater, socialdemokrater och folkpartister när det gällde att trappa upp rörlighetspolitiken. Jag kan inte se att detta är ett argument i sakfrågan. Moderaterna tar inte heller upp det som ett argument i sin motion och reservation. Sakfrågan för moderaterna gäller att det är nödvändigt att flytta folk till maskinerna. Det innebär i praktiken att man flyttar folk från redan svaga arbetsmarknader på små orter till starkare arbetsmarknader på större orter. Det är ett sätt att neutralisera regionalpolitiken. Nu pekade jag i mitt anförande också på den ivrighet som moderaterna visar genom att reservera sig för sin motion. Övriga partier, centern, folkpartiet och socialdemokraterna, vill vänta med denna diskussion tills den kommer upp i sitt stora sammanhang. Men det vill inte moderaterna, vilket jag tycker är oroande. Det är därför som jag har tagit upp frågan på ett så allvarligt sätt. Moderaterna säger att det är nödvändigt att flytta folk inom regionerna. De verkligt stora balansproblemen har uppträtt just där under 1970-talet. Det är oroande att moderaterna nu är så ivriga på den punkten, ivrigare än något annat parti. Det måste också upplevas som mycket oroande av de människor som kämpar för sina jobb på den ort där de trivs och vill bo kvar.
Herr talman! Erik Johansson tyckte det var litet underligt att jag tog upp den mer principiella frågan om alla människor verkligen vill ha ett jobb. Jag kan förstå att Erik Johansson tycker att det kan förefalla litet märkligt. Hans inställning i frågan är så klar. Jag kan också tänka mig att alla övriga närvarande i kammaren är klara med sin inställning. Men jag tänker på de människor som inte kan arbetsmarknadspolitik lika bra som vi, människor som faktiskt påstår att många av de arbetslösa är lata och inte vill ha jobb. Det är den inställningen jag vill slå udden av genom att här i riksdagen föra en debatt, där man tar avstånd från sådana reaktionära tendenser och i stället slår fast att varje människa innerst inne vill ha ett meningsfullt jobb. Det var min utgångspunkt. Den ambitionen tror jag nog att jag kan få stöd för på åtskilliga håll. Sedan måste jag fråga Jan-Ivan Nilsson om han verkligen menar att samtliga svenskar för all evighet skall bo på den ort där de just nu bor. Är det centerpartiets politik? Har ni inte utrymme för ett uns av flexibilitet? Tror ni inte att det faktiskt finns människor som vill byta yrke, arbetsplats och kanske t.o.m. boplats? Men inte bara det. Människor tvingas dessutom i större eller mindre utsträckning att flytta och byta yrke, vilket beror på den föränderlighet som kännetecknar detta samhälle genom bl.a. de strukturförändringar som vi dess värre har fått uppleva och genom påverkan från andra länder. Det är här fråga om att vara realistisk. Jag och mina moderata kolleger önskar verkligen inte, Jan-Ivan Nilsson, att folk skall tvingas flytta från den ena bygden till den andra. Men vi måste vara realistiska och tala om hur det hela hänger ihop. Vi måste skapa handlingsberedskap. Det är det som jag försökte ge uttryck för i mitt anförande på samma sätt som vi har gjort i vår partimotion och reservation. Var snäll och svara på frågan, Jan-Ivan Nilsson, om det finns någon flexibilitet i ert sätt att se på problemet.
Herr talman! Alf Wennerfors slår fast att folk som inte känner till förhållandena tror att människorna är lata, att de inte vill arbeta och att den stora arbetslösheten beror på detta. Det har också sagts att vi skall anpassa vår ekonomi. Vi har inte råd. Företagen får lov att spara. En faktor, som påverkar om en anställning kommer till stånd, är bl.a. arbetsgivarnas krav på arbetskraften. Arbetsmarknadspolitiken har till uppgift att föra samman utbud och efterfrågan. Där kommer de arbetsmarknadspolitiska medlen in. Den myndighet som skall administrera detta är arbetsmarknadsverket. Sysselsättningsutredningen har talat om för oss politiker vad arbetsmarknadsverket behöver för att klara de uppgifter som ålagts ämbetsverket. Lägg därtill vad jag sade i mitt föregående inlägg om den ansvarskänsla som de anställda vill känna gemensamt med företaget för att kunna utveckla näringslivet, samhället och därmed tryggheten. Jag tror att man inte skall peka på just anställda och arbetare. Jag begär inte att Alf Wennerfors skall säga det, men skulle man lägga samma granskningsmall på många företag, kan det hända att man skulle få en liknande bild. Frånvaron hann jag inte ta upp i mitt föregående inlägg. Jag är medveten om att det finns enstaka rapporter, men jag tror inte att man skall generalisera. Vi politiker har beslutat om en rad åtgärder, som kan ge anledning till frånvaro: barnledighet, studieledighet osv. Vi skall vara väldigt försiktiga med att uttala oss, innan vi får klarhet om förhållandet från andra verk och organisationer. När man påstår att det måste vara något fel på rekryteringen, får man inte glömma bort att i AMS, länsarbetsnämnderna och distriktsarbetshämnderna finns representanter för arbetsmarknadens parter samt för de lokala, regionala och centrala myndigheterna. Deras uppgift är att bevaka ärendena och föra fram förslag, som ger underlag för framställningar och åtgärder. AMS gör framställningar om rekrytering av aspiranter till verket. Vi politiker har att ställa medel till förfogande.
Herr talman! Alf Wennerfors frågade mig om det inte finns någon flexibilitet i centerpartiets inställning till flyttningspolitiken. Jag vill då erinra Alf Wennerfors om vad jag sade i mitt första anförande, nämligen att det är viktigt att anpassa utbildningspolitiken, såväl den allmänna som arbetsmarknadsutbildningen, till näringslivets behov. Men jag sade också att det i det sammanhanget är nödvändigt att förstärka svaga orter och svaga arbetsmarknader genom regionalpolitiska åtgärder. I annat fall innebär en utbildning till nya yrken en fortsatt flyttningspolitik. Om detta finns inte ett ord i Alf Wennerfors anförande, i moderaternas motion eller i moderaternas reservation. Tvärtom pekar man endast på en ökad rörlighet, inte på ökade regionalpolitiska insatser. Jag ber att än en gång få citera ur reservationen 1 från moderaterna, vilket ger belägg för vad jag säger: ”En ökad rörlighet mellan branscher och inom regioner är som framhålls i moderata samlingspartiets motion en förutsättning för att vårt lands tillgångar av kapital och arbetskraft skall kunna tillvaratas och att framtidsinriktade och expansiva företag skall kunna bidra till vårt välstånd och vår sysselsättning. Politiken måste alltså utformas så att den främjar rörligheten. De arbetsmarknadspolitiska insatserna är därvid självfallet betydelsefulla, men även andra åtgärder måste övervägas.” Detta vill alltså moderaterna göra för att öka flyttningen och rörligheten just inom de regioner och län där svårigheterna är särskilt stora. Det är rörligheten som moderaterna ensidigt inriktar sig på, inte bara med arbetsmarknadspolitiska insatser utan också med andra metoder. Detta är enligt vår uppfattning ingen flexibilitet utan en flyttlasspolitik, som vi reagerar väldigt starkt emot. Vi vill skapa flexibilitet och anpassa näringslivet till ny teknik och nya behov, men det skall inte ske genom en flyttlasspolitik, vilket moderaterna här föreslår. Det skall ske genom en ökad och anpassad utbildning, och det skall givetvis ske genom att människor — och då frivilligt — flyttar från en plats till en annan. Det skall inte ske genom att man med statliga insatser tvingar människor att flytta från den plats där de vill bo.
Herr talman! Erik Johansson i Simrishamn missförstår mig nog litet i onödan när han säger att jag på något sätt skulle ha givit uttryck för att arbetslösheten skulle bero på att folk var lata. Det är väl ändå att riktigt rejält missförstå sin meddebattör. Jag tror inte ens jag behöver gå vidare i det resonemanget — jag har uppehållit mig vid detta flera gånger — utan skall i stället inrikta mig på det påpekande som Erik Johansson gjorde om den granskningsmall som jag vill lägga på arbetsmarknadsverket och varje annan offentlig verksamhet. Det vore väl i så fall nödvändigt också i fråga om de enskilda företagen, sade Erik Johansson. Ja, det kan jag visst hålla med om. Det är bara det att när det gäller ett enskilt företag har vi en mekanism, den fria marknadsmekanismen, som ett någorlunda skapligt instrument för att mäta effektiviteten. Företaget måste gå ihop. Det måste ha mer intäkter än utgifter. Företaget måste drivas lönsamt och gå med vinst. Sker inte det, utan företaget visar upp förluster det ena året efter det andra, då går företaget i konkurs. Men arbetsmarknadsverket behöver inte ta hänsyn till några marknadsmekanismer, utan det är bara att gå till skattebetalarna och säga: Vi behöver mer pengar och mer folk. Likadant är det för byggnadsstyrelsen och socialstyrelsen och för gatukontoret hemma i kommunen. Därför måste vi föra en mycket fri och öppen debatt om effektiviteten i den offentliga sektorn. Det är därför jag har tagit i litet när det gäller arbetsmarknadsverkets uppseendeväckande stora krav på ytterligare befattningar, hela 1025, inför nästa budgetår. Till Jan-Ivan Nilsson vill jag säga att jag kunde väl tänka mig att det ändå finns ett visst mått av flexibilitet även i hans sätt att se på dessa ting. Jag påminner mig att Jan-Ivan Nilsson är ledamot i styrelsen för Skogsägarna. Nu skall verksamheten i Hörnefors läggas ner. Vad skall vi göra med de människor som förlorar sitt arbete i det företaget? Såvitt jag förstår måste de också vara med om ett slags flyttlasspolitik. Jag menar alltså att människor tvingas att flytta, vare sig vi vill eller inte. Därför skall vi kunna resonera om det. Om jobben finns kvar på orten, inte kräver vi då ökad rörlighet. Att påstå att jag gjort det är väl att dra för långtgående slutsatser av vad en meddebattör sagt. Vad vi menar är att när strukturförändringarna är besvärande måste vi tyvärr inrikta oss på att kunna resonera också om en ökad rörlighet.

Herr talman! Rätten till arbete finns inte inskriven i svensk lag. I dennas.k. demokrati är det fullt lagligt att ställa arbetare och tjänstemän på gatan utan försörjning. I denna liberalismens marknadsekonomi — understödd av statliga pengar — råder ingen garanti för sysselsättning åt medborgarna, ingen rätt till arbete. Här hör arbetslöshet — i större eller mindre grad - till ordningen. Under olika tidsperioder råder också massarbetslöshet. Orsaken till detta skeende är den ohämmade kapitalistiska marknadshushållningen. Det är den samhällsstruktur som omhuldas av liberalerna, centern och högern men som också har tillåtits att under det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet breda ut sig på arbetarnas bekostnad. Därför är det ett något falskt kvitter när socialdemokratiska företrädare ställer sig upp och attackerar arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet i synnerhet. De ingrepp som erfordras borde ha gjorts tidigare — under det 44-åriga majoritetsinnehavet. Det är det kortsiktiga vinstintresset som leder produktionen och inte kravet på alla människors rätt till ett jobb att försörja sig på. De fria marknadskrafterna — det svenska näringslivet — känner inget ansvar för jobben. De känner bara ansvar för profiterna. För vad är det som är viktigast på bolagsstämmorna och i bolagsstyrelserna? Jo, det är hur mycket utdelning det blir på aktierna. Det är frågan om hur mycket vinst det har blivit. Inte upplever vi bolagsstämmorna eller bolagsstyrelserna som de församlingar där man diskuterar hur jobben skall räddas åt människorna. Där gäller bara djungelns lag. Ger inte företaget tillräcklig avkastning kastas arbetarna ut på gatan. Allt därför att det måste bli utdelning på aktierna. En stor del av den svenska industrin befinner sig i en strukturomvandling, i en strukturkris. Det kortsiktiga investerandet har resulterat i att andra länders teknologiska utveckling gått förbi den svenska, vilket bidragit till krisen. Eller också har bristen på industriell förnyelse och kvarblivande beroende av klassiska typer av svensk produktion orsakat kris i dessa branscher. Många andra faktorer som kännetecknar marknadsekonomin — som kapitalexport, maktkoncentration och minskad tillväxt — är att betrakta som orsaker till krisen och till arbetslösheten. Drygt 40 26 av de börsnoterade aktierna styrs av Wallenbergimperiet. Denna kapitalkoncentration i den svenska ekonomin är en av orsakerna till att ungdomen ställs utanför jobben. Ungdomen är inte attraktiv för den har ingen arbetserfarenhet eller också är den olämplig av annan orsak. Detta belyses till fullo med ett exempel från Södertälje. Där skall nu Saab-Scania anställa ca 800 nya arbetare, men de som finns i Södertälje och som redan är arbetslösa duger inte. Ledningen för Saab-Scania vill i stället gå utanför Södertälje och förmå andra, från deras synpunkt mer attraktiva, grupper att ta jobben och flytta till den redan hårt drabbade arbetslöshetsorten. De arbetslösa i Södertälje ”duger” inte åt kapitalisterna. Det är inte människorna som har ett egenvärde för Wallenberg och Wallenbergimperiet, det är vinsten som för dem har ett värde. På detta sätt skulle man kunna räkna upp exempel efter exempel. De som ställs utanför är speciellt ungdom, kvinnor och invandrare. Det är dessa grupper som har de sämsta förutsättningarna därför att de inte har den — enligt kapitalisterna — rätta erfarenheten. De har också naturligtvis svårt att få någon erfarenhet under sådana här omständigheter. Orsaken till att människor slås ut ur produktionen borde vara en stor fråga för arbetslivsforskningen. Och det är den också, men forskningen på det här området stoppas av arbetsköparna därför att det därigenom skulle komma fram resultat som avslöjar den omhuldade ss.k. friheten för kapitalet att fritt få bära sig åt med människor hur som helst. Omfattningen av arbetslösheten är hög. Variationerna sker från månad till månad, men de beror mest på uppoch nedgångar i beredskapsjobben eller i arbetsmarknadsutbildningen. Det totala antalet arbetssökande ligger relativt fast på en hög nivå. Samtidigt var 178000 sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska jobb eller utbildningar. Även här var kvinnorna och ungdomen de som var flest till antalet. Totalt utgjorde dessa grupper 295 000 människor som inte hade ett ordinärt jobb att försörja sig på. Omräknat i förhållande till antalet lediga jobb gick det 10 arbetslösa på varje ledigt jobb. Det råder i samhället reaktionära strömningar, som går ut på att ungdomen inte tar de jobb som finns. Vi hörde nyss Alf Wennerfors tala om det. Det redovisade arbetsmarknadsläget för ungdomen visar i all sin tydlighet på att det talet inte är riktigt utan att man säger detta endast för att skapa fascistiska strömningar. Andra liknande tendenser finns att skylla arbetslösheten på invandrarna. Båda dessa beskyllningar måste på det bestämdaste slås tillbaka. De reaktionära argumenten skapar oro hos många av våra invandrare och skördar tyvärr också en del framgångar. Antalet varaktiga heltidsjobb minskar. En del ersätts t.o.m. av beredskapsarbeten. Det är ofta kommuner och landsting som ersätter en avgången tjänst med en beredskapare. Det gäller också näringslivet i övrigt. De fackliga organisationerna har protesterat mot den här utvecklingen, men några maktmedel att ändra på förhållandet har de inte. Medbestämmandelagen ger ingen möjlighet att sätta stopp för denna utveckling. Den kan möjligen användas för att förhala vissa tillsättanden. Framtidsutsikterna för ungdomen tyder inte på någon förbättring. Ökningen av antalet ungdomar som slutar ordinarie skolgång utgör ytterligare tillskott till arbetssökararmén. Det blir fler som riskerar att slås ut redan innan de fått något jobb. Utslagning och social utstötning är det allvarligaste samhällsproblemet i dagens Sverige. Att utestängas ur arbetslivet innebär att avstängas från de sociala kontakter som är förknippade med ett jobb. Att berövas möjligheten att delta i produktionen, att inte få göra en samhällsnyttig insats och att inte behövas lägger grunden till nedsatt självkänsla och depression. Särskilt allvarligt drabbas de ungdomar som inte släpps in i arbetslivet — som blir utsedda till förlorare redan från början. Bland dessa grupper sås fröet till drogmissbruk, passivitet och svåra, kanske obotliga, sociala skador. Utslagningen står i växelverkan med ett tilltagande missbruk av droger. Därigenom förvärras utslagningen, och processen påskyndas. Beredskapsjobb och arbetsmarknadspolitiska åtgärder i övrigt stärker inte självförtroendet. De snarare skapar en misstro avseende möjligheterna att i framtiden få ett ordinärt framåtsyftande jobb. Den politik so:a de folkpartistiska arbetsmarknadsministrarna har fört har inte lett till en minskning av ungdomsarbetslösheten. Tvärtom har problemen ökat. Mer och mer pengar pumpas in i det privata näringslivet, och fler och fler arbetstillfällen försvinner. Åtgärder med beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildningar är temporärt nödvändiga, men de har gjorts permanenta. De varaktiga jobben — de som egentligen behöver skapas — har inte regeringen tagit fram någon medicin för att åstadkomma. I en interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern som jag hade i höstas sade han följande: ”Det krävs en stark ekonomi, en ekonomi som ger näringslivet konkurrenskraft gentemot övriga delar av vår värld. Det är på detta område som den regering som nyligen avgick och vars politik vi nu utvecklar har gjort sina största insatser när det gäller att trygga sysselsättningen.” Jag vill hålla med arbetsmarknadsministern om att regeringen har gjort mycket för att stärka storfinansens ekonomi. Den miljardrullning som ni satt i gång och som ni fortsätter med har gett resultat. Låt oss bara se vad som relaterades i Aftonbladet den 13 mars i år: ”Tre av fyra företag höjer aktieutdelningen i vår. I några fall rör det sig om en fördubbling.” En titt i sammanställningen visar att det inte rör sig om de små företagen utan om dem som styr den svenska ekonomin. Det är de som representerar kapitalkoncentrationen, de som representerar ungdomsarbetslösheten, som höjer sina vinster och utdelningar. Vinsterna går på, men arbetslösheten består. Detta är resultatet av regeringspolitiken. Den slapphet med skattemedel som förekommit har biträtts av f.d. ekonomiministern Gösta Bohman och också av centerpartiets f. d. industriminister Nils Åsling. Centerpartisternas tal om bekämpande av maktkoncentration föll pladask när de hamnade i regeringsställning. Just nu pågår som bekant en SAF-kampanj. ”Sätt fart på Sverige” är dess paroll. Högre bolagsvinster och fortsatt borgerligt styre är dess medicin. 4 milj.kr. satsar SAF — Svenska arbetsgivareföreningen — för att få en ny borgerlig regering efter valet i höst, men då ingår förstås en mekanisk och talande docka i priset. SAF-kampanjen gör gällande att lönsamma företag ger jobb åt fler och att lönsamma företag gör det bättre. Men så mycket pengar som de borgerliga regeringarna, inte minst folkpartiregeringen, satsat borde ju något ha hänt. Men icke, investeringarna förblir sammantaget fortfarande på en låg nivå. Litet tillspetsat kunde man därför med fog påstå att det inte hjälper hur mycket pengar man än satsar eller överlåter till kapitalet. Företagen kan ändå inte ordna fler och säkra jobb. Förklaringen är också enkel: Företagen är inte intresserade av att hålla folk sysselsatta! Tvärtom har de enbart intresse av att göra vinster och göra det med så litet personal som möjligt. Nej, högre bolagsvinster innebär alls icke att fler jobb skaffas! Högre bolagsvinster innebär dock helt säkert högre aktieutdelning till aktieägarna! Nej, det är ett misslyckat företag att försöka lura folk att tro att lönsamma företag i första hand skulle ge fler jobb! Lönsamma företag ger i första hand ökade vinster till dem som äger företagen. Om företagen använder vinsterna till att investera gör de det allt som oftast i länder med fascistiska och rasistiska styrelseskick: Brasilien, Chile, södra Afrika för att ta några exempel. I en skrivelse till regeringen presenterar arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen ett åtgärdsprogram. Detta finns återgivet i betänkandet. Skrivelsen är egentligen en svidande kritik mot regeringens förda politik. Den tar i sitt åtgärdsprogram upp frågor som står i samklang med vad vänsterpartiet kommunisterna anför i motionen 339 och vad vi tidigare har anfört i motioner till den här riksdagen. Det underliga är att utskottet presenterar skrivelsen och samtidigt säger att våra förslag inte bör föranleda någon åtgärd. Det är i sanning magstarkt och visar med vilken cynism man bedömer de åtgärder som måste till och som vi har föreslagit. Vi ställer krav att arbetsförmedlingarna skall införa speciella ungdomsavdelningar, men utskottet kontrar med att det har arbetsförmedlingarna möjlighet att besluta om på det regionala planet. Men i AMS och SÖ:s skrivelse konstateras att ”oproportionerligt stora resurser måste avdelas på förmedlingen för att klara ungdomarnas problem till men för andra grup Vi har naturligtvis ställt detta krav utifrån vetskapen om de behov förmedlingarna har när det gäller ungdomen. Resurser måste därför tillskapas för speciella ungdomsavdelningar. Saken är därför inte så enkel som utskottet försöker göra den till. Det går inte att på det regionala planet inrätta ungdomsavdelningar eller över huvud taget att serva ungdomen i tillräcklig utsträckning när resurser härför inte ges. Vi har vidare krävt obligatorisk arbetsförmedling. Den allmänna platsanmälan som nu byggs ut skapar inte jobb för ungdomen. En obligatorisk förmedling skulle däremot ge ungdomen möjligheter att få del av de jobb som finns. Då kunde inte arbetsköparna vraka och välja som de gör i dag. Då blev de tvungna att ta den som förmedlingen anvisar. Det skulle givetvis inskränka arbetsköparnas rätt att fritt anta och anställa arbetare, och det är bl.a. det som är nödvändigt. Från borgerligt håll och arbetsköparhåll skyller man arbetslösheten på lagen om anställningsskydd. Man säger att om provanställningar var möjliga skulle långt fler ungdomar kunna erhålla jobb. Angreppen på lagen om anställningsskydd tas till för att arbetsköparna skall få ännu större frihet när det gäller avskedanden. De tar ungdomsarbetslösheten bara som ett argument i sina ohederliga syften. Några uppluckringar i lagen om anställningsskydd ger inte fler jobb utan endast försämrat anställningsskydd. Även om det verkar utsiktslöst tvingas vi begära av regeringen att föreslå åtgärder som garanterar alla ungdomar rätt till arbete, praktik eller utbildning. Men det får i enlighet med vad jag anfört tidigare inte vara kortsiktiga åtgärder, utan det måste vara åtgärder som griper in i den långsiktiga planeringen. Utbildningen på de yrkesgymnasiala linjerna är för liten. Många ungdomar söker utbildning i påtagliga bristyrken men kommer inte in därför att utbildningsresurserna inte är anpassade till det egentliga behovet. Vad det gäller praktikarbeten och arbeten i övrigt måste det vara arbeten av varaktig och meningsfull karaktär. Det får inte vara så att ett jobb endast räcker några veckor eller månader. Praktikarbetena skall givetvis efter genomgången kurs fortsätta i stadigvarande jobb. Lokala åtgärdsprogram måste utarbetas i kommuner och landsting. Skyldigheten för samhället att påta sig ansvaret för ungdomarna även efter skolan måste vara självklar. Tyvärr är den inte det, och därför föreslår vi att riksdagen beslutar att kommuner och landsting måste utarbeta åtgärdsprogram mot ungdomsarbetslösheten. Staten måste också ställa medel till kommunernas och landstingens förfogande. Vi kräver 100-procentiga statsbidrag till kommunala och landstingskommunala beredskapsarbeten. För att på sikt klara problemet med varvningen mellan skola och arbete bör åtgärder vidtas som tvingar näringslivet att ställa praktikplatser till förfogangande. Det är ju trots allt näringslivet som sedan drar nytta av de lärdomar som ungdomarna erhållit. DELFUS -— delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor — arbetar inte för att skaffa jobb åt ungdomen. Dess funktion förefaller bara vara att utgöra ett alibi för regeringen. Några egentliga åtgärder mot ungdomsarbetslösheten har delegationen ännu inte föreslagit. Däremot har den borgerliga majoriteten i DELFUS röstat ned förslag till åtgärder som skulle ha underlättat situationen för den arbetslösa ungdomen. Ungdomsorganisationer har dessutom ställts utanför delegationen. Det har anförts att de kan adjungeras, men det har inte heller hänt. Att ge Sveriges AMU-elevers riksförbund, Elevförbundet och Värnpliktiga arbetsgruppen fullvärdigt medlemskap vore en möjlig förbättring, och det skulle kanske leda till att det blev något av de verkliga förslag för att motverka ungdomsarbetslösheten som har framlagts. Den borgerliga nejsägarmajoriteten i DELFUS kanske då fick stryka på foten. Jag vill också beröra en jämlikhetsfråga. Det gäller likalönsprincipen. Vi föreslår att riksdagen skall uttala sin anslutning till principen om lika lön för lika arbete oavsett ålder. Den principen bör gälla på arbetsmarknaden som helhet. Vi hemställer också att regeringen verkar för att den genomförs på det statliga området. Utskottet har avstyrkt det kravet med den något suddiga förklaringen att det är frågor som det ankommer på arbetsmarknadens parter att lösa. Vi är faktiskt medvetna om att detta är avtalsfrågor, men vi anser dock att riksdagen kan uttala en mening. Riksdagen kommer sannolikt framöver att anta en lag som förbjuder diskriminering av kvinnor. Det innebär att särskilda kvinnolöner olagligförklaras. Vi i vänsterpartiet kommunisterna anser det var lika självklart att speciella ungdomslöner inte skall få förekomma utan att dessa bör olagligförklaras. Sådana lönesättningar tjänar endast arbetsköparna på. Det kan inte vara rimligt att det får skilja tusentals kronor i lön för ett och samma jobb bara därför att det skiljer ett år mellan dem som gör jobbet. Till sist vill jag bara göra en kommentar till motionen 1666 yrkande 24 av Rolf Hagel. I den motionen tar man bl.a. upp ett gammalt vpk-krav om att grundbidragen till elever i arbetsmarknadsutbildning skall utgå lika oavsett ålder. Detta krav står vi givetvis kvar vid men kan inte acceptera den försämring av kravet beträffande grundbidragets storlek som Rolf Hagel föreslår. Den i motionen föreslagna nivån ligger också under den nivå som både vi och AMU-eleverna tidigare har krävt. Det är samma låga nivå som regeringen föreslår i propositionen 135. Vi kommer i en motion med anledning av den propositionen tillbaka till den här frågan med krav som står i överensstämmelse med våra tidigare framförda förslag. Jag måste slutligen kommentera något av det Alf Wennerfors sade. Han använde uttrycket ”vi löntagare” — han innefattade alltså sig själv i det begreppet. Men sedan ifrågasatte han kampen för högre löner. Han ansåg att det i det nuvarande läget inte lönade sig att kämpa för högre löner. När AIf Wennerfors talar på det sättet gör han sig skyldig till en cynism. Den höglönegrupp som Alf Wennerfors tillhör har inte drabbats av den borgerliga regeringens politik. Däremot har industriarbetarna i det här borgerligt styrda landet förlorat två månadslöner under samma tid som Alf Wennerfors partivänner suttit vid köttgrytorna i kanslihuset. Alf Wennerfors började sitt anförande med att återge en del reaktionära fraser och sade att han inte skulle fortsätta med den uppräkningen. Men efter en stund tog ideologin överhanden: Arbetarna skall låta bli att kämpa för att återta de förlorade åren. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 339, 1052 och 1643.
Herr talman! När vi nu har att ta ställning till budgetpropositionens avsnitt gällande arbetsmarknaden har vi som bakgrund till regeringsförslaget kunnat iaktta en begynnande konjunkturuppgång — antalet personer i arbetskraften ökar, och arbetskraftsefterfrågan är i stigande. Arbetsmarknadsministern framhåller i propositionen att arbetslösheten har kunnat hållas nere framför allt beroende på mycket kraftiga arbetsmarknadspolitiska insatser. Insatserna har främst varit inriktade på att motverka uppsägningar inom industrin. Antalet uppsägningar inom industrin har sålunda kunnat hållas på en efter omständigheterna låg nivå. Beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och andra insatser för de arbetslösa har i hög grad kunnat inriktas på ungdom och andra inträdande på arbetsmarknaden. När det gäller lågkonjunkturens negativa effekter så har dessa förstärkts av växande strukturella problem inom industrin. Flera viktiga branscher står inför omfattande förändringar. Strukturproblemen kommer att tas upp senare under detta riksmöte, bl.a. i samband med behandlingen av de regionaloch näringspolitiska propositionerna. Några insatser som är gjorda är dock värda att notera. Det tillfälliga 75-procentiga sysselsättningsbidraget till företag som dominerar på sin ort har ju syftat till att senarelägga långsiktigt nödvändiga uppsägningar till en tidpunkt då de anställdas möjligheter att finna nya jobb är större. Detta bidrag utgår f. n. till ett tjugotal företag, företrädesvis inom stålindustrin. För teko har av liknande skäl införts ett särskilt bidrag på upp till 25 kr. per timme för äldre arbetskraft. Detta äldrestöd utgår f. n. till ca 12 000 personer. Vidare kan påminnas om det s.k. nyrekryteringsbidraget. Avsikten med bidraget har ju varit att förmå företag med rekryteringsbehov att tidigarelägga planerade nyanställningar. I januari 1979 hade det kommit in förhandsanmälningar för bidrag motsvarande en personalökning på ca 45 000 personer. Noterbart är också att många av dessa arbetsplatser finns inom små och medelstora företag. Ser man på arbetsmarknaden i ett längre perspektiv kan konstateras att under 1970-talet har antalet personer i arbetskraften ökat med 300 000 personer. Det bör noteras att ökningstakten i arbetskraftsutbudet under 1978 åter stigit efter ett par års långsam utveckling. I genomsnitt för hela 1978 uppgick arbetskraften till 4 209 000 personer, vilket är 35 000 fler än 1977. Det totala antalet sysselsatta ökade under förra året med i genomsnitt 16 000 personer jämfört med föregående år. Den ökningen markerades under sista kvartalet då 4 121 000 personer var sysselsatta. Industrisysselsättningen har minskat, ehuru takten i minskningen har dämpats. Däremot har antalet sysselsatta inom den offentliga sektorn fortsatt att öka. Efterfrågan på arbetskraft har fortsatt att öka även under februari i år. Under denna månad nyanmäldes 62 000 lediga platser till arbetsförmedlingen, vilket är drygt 14 500 fler än under motsvarande månad i fjol. Det är också en stor ökning av antalet nyanmälda lediga platser mellan januari och februari. Vid slutet av februari månad kvarstod 45 000 lediga jobb vid landets arbetsförmedlingar, vilket är nära 16 000 fler än under motsvarande tid förra året. Även efterfrågan på arbetskraft inom industrin fortsatte att öka något under februari månad. Samma iakttagelser, dvs. ökad efterfrågan på arbetskraft, gjordes också inom byggnadsverksamheten. När det gäller antalet varsel så har dessa fortsatt att minska. Under februari var det totalt 2400 personer som drabbades av varsel och uppsägning. I februari var 95 000 personer arbetslösa, vilket är något fler än i februari i fjol men färre än i januari månad. Visst måste en arbetslöshet på 2,2 96 reduceras, men det skall ändå konstateras att vi i Sverige har en internationellt sett mycket låg arbetslöshet. Glädjande är också att antalet arbetslösa ungdomar kraftigt minskat i februari månad jämfört med januari månad. En nedgång från 47 000 till 33 000 i februari talar sitt tydliga språk. Det är, Tommy Franzén, inte någon dålig nedgång. Att nedgången främst beror på arbetsmarknadspolitiska insatser bör inte förringa värdet av den. Antalet sysselsatta i beredskapsarbeten var förra månaden 62 000, dvs. 15 000 fler än motsvarande månad förra året. I arbetsmarknadsutbildningen deltog 61 100 personer i februari, och det är 4 000 fler än i februari i fjol. Sammantaget kan man alltså säga att det skett betydande insatser för att ge meningsfull sysselsättning åt människor i vårt land. Den allmänna målbeskrivning som socialdemokraternas företrädare inledde debatten med är det lätt att instämma i. Däremot måste man med förvåning ta del av fortsättningen i budskapet från Erik Johansson. Han säger att de fria marknadskrafterna får fortsätta att husera. Det vore angeläget för oss här i riksdagen att få något exempel på det. Erik Johansson ville också hävda att det har skett en försämring i arbetsmarknadspolitiken sedan socialdemokraterna försvann från kanslihuset, och även där skulle det vara angeläget med några exempel. Det kan väl inte vara utbildningsplatserna han avser, för de har blivit fler. Det kan väl inte vara beredskapsarbetena, för det har inrättats flera sådana. Det kan väl inte vara sysselsättningsstödet, för det har ju aldrig varit större. Till det kan sägas att arbetslösheten, trots att den är alltför hög, är lägre nu än under det socialdemokratiska regeringsinnehavet åren 1972-1973 då vi också hade en lågkonjunktur. Det har skett en utomordentligt stor satsning på ungdomarnas utbildning och praktik — någonting som jag gärna ger exempel på om det efterlyses. När det gäller personalförstärkningen inom arbetsmarknadsverket föreslår regeringen en ökning med 350 tjänster. Det förslaget har kritiserats dels av socialdemokraterna som tycker det är för litet, dels av moderata samlingspartiet som tycker det är för mycket. Från folkpartiets och centerns sida anser vi att det är en god avvägning i propositionen, och sett mot bakgrund av den hårda prövning vi tvingas göra av alla utgifter så innebär ändå regeringsförslaget en mycket stark prioritering av arbetsmarknadsverkets behov av personalförstärkning. Därför vill jag, herr talman, redan nu yrka bifall till reservationerna 7 och 9 som är fogade till detta betänkande. Erik Johansson sade vidare att regeringen inte har följt sysselsättningsutredningens förslag eller arbetsmarknadsverkets äskande. Den fråga man då gärna ställer är: Varför har inte socialdemokraterna följt detta krav utan gjort en mycket kraftig prutning? Är det inte så, herr Erik Johansson, att även socialdemokraterna gjort en avvägning — låt vara att man har stannat på ett högre tal? Att ta just äskandet från verket till intäkt för att man har hamnat på rätt ståndpunkt är kanske en överdrift. I utskottsbetänkandet har vi tagit upp att arbetsgivare sägs vara mer försiktiga nu än tidigare när det gäller att anställa personer vilkas kvalifikationer de är osäkra på, samt att de allt större svårigheterna att passa ihop sökande och lediga platser även till en del kan förklaras av ökad tveksamhet också hos arbetssökande. Departementschefen anför att tendénser av denna typ måste mötas med en ökad flexibilitet hos både arbetsgivare och arbetssökande. Där gäller också att det traditionella könsrollstänkandet måste brytas hos alla parter. Från moderaternas sida krävs åtgärder som främjar en ökad rörlighet, och man vill ha försök med bl.a. mer intensiv arbetsförmedling och begär också att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ses över. Utskottet har för sin del ansett att vi inte nu närmare skall analysera de problem som motionärerna påtalar. Vi återkommer till de frågorna senare i vår i samband med att vi behandlar regionalpolitiken, men vi har ändå hyst tvivel om det sätt på vilket moderaterna försöker klara den här problematiken. Å ena sidan vill man ha intensivare insatser inom arbetsförmedlingen för att främja den önskade rörligheten, å andra sidan finns det företrädare för moderaterna som motsätter sig en sådan förstärkning som propositionen föreslår. Till yttermera visso finns det moderater som begär att anslaget till arbetsmarknadsutbildningen borde minska med 200 milj.kr. När de här till synes helt motstridiga förslagen från samma partigrupp presenteras inom utskottet så övertygar ju inte bärkraften i förslagen, och utskottet har funnit anledning att avstyrka desamma. Alf Wennerfors har här i dag — sin vana trogen, höll jag på att säga — velat ge moderatreservationen en ideologisk prägel. Det innebär också att detta förslag inte bara är en praktisk omöjlighet, det är också något av en ideologisk kollision. Socialdemokraterna vill ha en samhällskontroll vid nedläggning av företag. Detta socialdemokratiska förslag är inte nytt. Det har behandlats av tidigare riksdagar, då vårt utskott har framhållit att det inte råder några delade meningar om samhällets behov av att få tidig information om stora förändringar i företagen. Vi har också pekat på att det finns ett väl utvecklat nät av informationskanaler mellan näringsliv och samhälle. Vi har bl.a. hänvisat till delegationen för etableringsfrågor. Det samrådsförfarande som ligger till grund för verksamheten där berör just sådana företag som motionen avser. Utskottsmajoriteten tror att sysselsättningsoch strukturproblem måste angripas med mer konstruktiva metoder. Skall man verkligen tvångsvis ålägga företagare att upprätthålla en icke lönsam produktion? För drygt ett par år sedan avvisade vi ett sådant yrkande. Då grundades det beslutet på ett enigt arbetsmarknadsutskotts förslag. Min fråga till socialdemokraternas talesman blir därför: På vilka grunder har socialdemokraterna intagit en ny ståndpunkt när det gäller att tvinga företag att bedriva olönsam verksamhet? I socialdemokraternas partimotion begärs också försök med könskvotering inom arbetsmarknadspolitiken. Om detta vill jag säga att utskottet rent principiellt ställer sig positivt till förslaget i sak. Frågan har ju högsta aktualitet. Bl. a. föreslås kvotering inom AMU:s förhandlingsprogram för jämställdhet, utarbetat av AMS och SÖ. Programmet har också antagits av styrelsen för AMS. Vi har nu liksom tidigare hänvisat till aktiviteter som sker inom jämställdhetskommitténs ram. Jämställdhetsaspekterna uppmärksammas också i föreskrifter som berör företag som drivs med stöd av dens.k. 20-kronan. De socialdemokratiska förslagen, i vilka man anser sig vilja gå längre än vad som föreslagits i propositionen, har den stora bristen att de inte presenterar några konkreta åtgärder. Utskottet har därför inte funnit anledning att ta något initiativ på grund av yrkandet i motionen. En motion som utskottet enhälligt har avstyrkt är kommunisternas förslag om en obligatorisk arbetsförmedling. Vi hänvisar till den fortlöpande utbyggnaden av systemet med allmän platsanmälan, och förslag kommer f. ö. att behandlas senare i vår här i riksdagen. I motionen 2037 av Anton Fågelsbo begärs en översyn av reglerna för stöd inom arbetsmarknadspolitiken. Motionären hävdar att arbetssökande vägrar att ta ett arbete med hänvisning till att de ekonomiska förmånerna vid arbetslöshet skulle kunna ge bättre ekonomiskt utbyte. Med anledning av det påståendet och av den tidigare förda debatten här i kammaren i dag finns det skäl att göra en markering, som innebär att vi inom utskottet har den uppfattningen att det överväldigande antalet arbetssökande har en stark önskan att få ett arbete. Vi har också pekat på att det kan finnas hinder av olika slag för arbetssökande att ta ett visst arbete, och det är också en av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter att undanröja sådana hinder. Beträffande påståendet om att arbetsmarknadsutbildning utnyttjas på ett oriktigt sätt vill jag erinra om att sådan utbildning endast kan erhållas efter särskild prövning, som i princip grundar sig på att person som beviljas utbildning skall vara arbetslös eller riskera att bli arbetslös. Dessa regler ligger fast. Vidare vill vi erinra om att en person som är arbetslös är skyldig att ta erbjudet arbete som bedöms lämpligt. Annars skall han avstängas från att få kontant ersättning eller andra arbetsmarknadspolitiska förmåner. Inte heller på denna punkt finns anledning att ändra reglerna. När det gäller tillämpningen har man från AMS sida aviserat en skärpt attityd. I fråga om reservationen 4 avseende arbetsmarknadspolitiska insatser inom jordbruket och trädgårdsnäringen har utskottsmajoriteten avvisat det förslaget med hänvisning bl.a. till den stora tveksamhet som kommit till uttryck från arbetsmarknadsverket. Vi tror att det skulle vara olyckligt att splittra den arsenal av insatser som nu finns genom att tillskapa ytterligare en bidragsform. Vi befarar också att om man skulle bifalla reservationen, så skulle det innebära att andra grupper i samhället med säsongmässig sysselsättning skulle komma med liknande krav på särbehandling. Reservationen 4 bör därför avslås. I reservationen 5 vill socialdemokraterna komplettera lagen om anställningsskydd med en definition av begreppet praktik. Denna fråga prövas av anställningsskyddskommittén, och det finns ingen anledning att föregripa kommitténs ställningstagande. Riksdagen har f.ö. två gånger förra året redovisat samma ståndpunkt, och för vår del är vi beredda att också nu avslå den socialdemokratiska framstöten. I reservationen 6 vill likaledes socialdemokraterna komplettera främjandelagen med bestämmelser om obligatorisk praktik. Där har vi erinrat om att riksdagen så sent som för tre månader sedan avslagit lagstiftningskravet med hänvisning till att den frågan bör lösas i samverkan mellan arbetsförmedling och arbetsgivare. Det är en uppfattning som inte bara utskottet och riksdagen står för, utan den delas också av AMS. Därför är vi inte beredda att följa det socialdemokratiska förslaget i den delen. Moderaterna går i reservationen 11 mot förslaget att permanenta bidraget vad avser utbildning vid permitteringshot. Utskottsmajoriteten delar arbetsmarknadsministerns uppfattning att man redan nu har tillräckliga erfarenheter av denna bidragsform. Studier som har gjorts i ämnet stöder en sådan uppfattning. Vi kan heller inte följa förslaget i reservationen 12, där moderaterna vill ha en särskild kartläggning av arbetsmarknadsutbildningens effekter för den kvinnliga arbetskraften. Vi har inte funnit skäl att föreslå någon sådan åtgärd, och vi har hänvisat till att man inom såväl AMS som SÖ arbetar med att bryta könsrollsmönstret inom arbetsmarknadsutbildningen. Till detta kommer den aviserade översynen av försöksverksamheten inom arbetsmarknadsutbildningens ram. I reservationen 13 upprepar socialdemokraterna ett tidigare framfört krav, nämligen kravet att staten skall ansvara för barntillsyn inom arbetsmarknadsutbildningen. Vi har den uppfattningen, som vi har redovisat i tidigare ställningstaganden, att barntillsynsfrågorna är en kommunal angelägenhet. När det gäller s-reservationen 14 om vidgade försök med arbetsmarknadsutbildningen för äldre arbetssökande har vi hänvisat till att det finns möjligheter att tillgodose motionärernas och reservanternas synpunkter inom ramen för gällande ordning och att något riksdagsinitiativ med anledning av motionen inte är påkallat. Det som man i motionen skrivit om förläggning av försöksverksamhet till Gävleborgs län utesluter inte försöksverksamhet på andra håll. AMS är oförhindrad att starta en ny liknande verksamhet. I den moderata reservationen 15 vill man spara 200 milj.kr. när det gäller arbetsmarknadsutbildning. Till detta vill jag säga att beloppet är preliminärt. Större belopp får tas på tilläggsbudget. Blir det fråga om mindre belopp, ja, då tas inte pengarna i anspråk. Utskottet är inte berett att vara med om att begränsa den nödvändiga arbetsmarknadsutbildningen, och därför har utskottet sagt nej till motionsförslaget. De socialdemokratiska reservationerna 16 och 17 gäller nya former vid beredskapsarbete och nya regler för tidsbegränsning av beredskapsarbeten. I det förstnämnda fallet har vi hänvisat till tidigare ställningstaganden, och när det gäller reglerna för tidsbegränsning har vi den uppfattningen att huvudregeln även i framtiden bör vara sex månader. Man bör dock inte vara alltför restriktiv när det gäller att medge undantag från denna regel. Vi har också velat betona att det måste vara en strävan att med hjälp av beredskapsarbete så snart som möjligt slussa över ungdomar till fasta arbeten, och då är det viktigt att beredskapsarbetet är meningsfullt och värderas meritmässigt på ett rättvist sätt. Med detta anser vi oss ha besvarat yrkandet i den socialdemokratiska partimotionen 1049 i den delen, och motionen behöver alltså, enligt vår mening, inte föranleda någon särskild åtgärd från riksdagens sida. När det gäller det moderata kravet i reservationen 18 beträffande utbudet av beredskapsarbeten för kvinnor ställer man sig onekligen frågan: Skall vi eftersträva en könsuppdelad arbetsmarknad med typiska kvinnliga beredskapsarbeten och vice versa? Nu har utskottet kunnat konstatera att andelen kvinnor i beredskapsarbeten ändå ökat, från ca 30 96 för två år sedan till ca 40 96 i dag. Dessutom har AMS sin uppmärksamhet riktad på detta problem. I reservationen 19 vill socialdemokraterna genom att anslå ytterligare 2,5 milj.kr. öka anslaget till dem som genomgår vapenfri tjänsteplikt inom totalförsvarsverksamheten. Utskottet har kunnat konstatera att det har skett en mycket kraftig uppräkning på det här området. Den har fördubblats sedan 1977/78. Dessutom sammanfaller uppräkningen med de äskanden beträffande utbildningstakten som AMS själv har föreslagit. Socialdemokraterna säger i sin reservation: ”Det finns mot den bakgrunden anledning räkna med en fortsatt ökad tillströmning av vapenfria tjänstepliktiga. ———- I slutet av innevarande budgetår beräknas kön uppgå till 3 700 personer, vilket ytterligare förlänger väntetiden med minst ett halvt år.” Detta är ett felaktigt påstående. I AMS tidning, som utkom i förra veckan, skriver man att vapenfria kan placeras direkt. Så fortsätter man: ”Idag kan vi nästan utlova tjänstgöring redan efter ett halvår för den, som vill tjänstgöra inom den kommunala vårdsektorn.” Därför anser vi att även denna framstöt från socialdemokraterna måste tillbakavisas. I reservationen 20 vill socialdemokraterna höja arbetsskyddsavgiften från 0,10 96 till 0,17 26. Höjningen av avgiften skulle innebära att ca 150 milj.kr. bleve disponibla. Vi är emellertid inte beredda att acceptera detta förslag. Utskottet har redan tidigare avstyrkt förslaget och har även nu samma uppfattning. När det sedan gäller arbetsgivarnas möjligheter att få del av informationsstöd, vilket socialdemokraterna är kritiska mot, kan det också sägas att fördelningen mellan arbetsgivare och arbetstagare har förskjutits till de senares förmån. Arbetstagarnas andel av dessa informationspengar har ökat från 80 96 till 87,5 96 innevarande budgetår. Utskottet avstyrker därför den socialdemokratiska motionen i denna del. I reservationen 21, slutligen, vill utskottets moderata ledamöter göra en reducering med hänvisning till att behovet av information om medbestämmande i arbetslivet skulle ha minskat. Utskottet menar att det fortfarande föreligger en stor omsättning på förtroendemän och att MBL-avtalet kommer att föranleda krav på utbildning. Herr talman! Det stora antalet reservationer som jag mycket kortfattat har försökt att kommentera kan lätt få någon att tro att det skulle finnas mycket stora skillnader i uppfattningarna om hur svensk arbetsmarknadspolitik skall föras. Så är emellertid inte fallet. Det råder en bred politisk enighet inom utskott och riksdag om att göra stora arbetsmarknadspolitiska insatser i avsikt att stimulera sysselsättning och utbildning och förhindra arbetslöshet. Det är en mycket kraftig satsning som redovisas i propositionen och som utskottet har följt upp i allt väsentligt. Det är också min förhoppning att riksdagen skall följa regeringsförslaget genom att bifalla dels reservationerna 7 och 9, dels i övrigt vad utskottet har föreslagit. Sammantaget skulle ett sådant beslut kunna markera en fortsatt hög ambition hos statsmakterna att hävda en arbetsmarknadspolitik med en social tyngdpunkt men också med en framåtsyftning i den bestämda avsikten att ge sysselsättning och skapa nya arbetsplatser,

Herr talman! Elver Jonsson stod här och skroderade om att antalet sysselsatta har ökat med 300 000. Ja, borgerliga politiker brukar ju hävda att sysselsättningen ökar. Men det är att dölja det verkliga förhållandet. Det är en statistisk effekt som man kan uppnå bara om man inte skiljer på heltidsoch deltidsarbetande, inte tar hänsyn till det starkt ökade antalet sjukskrivna, bortser från effekten av offentliga korttidsarbeten och inte beaktar att tidigare medhjälpare i vissa näringar övergått till att bli reguljära lönarbetare i andra, m.m. När jag i mitt huvudanförande tog upp denna fråga, poängterade jag mycket klart att det var en nedgång i sysselsättningen, i antalet heltidsarbeten räknat. Vi har ju närmare en miljon deltidsarbetande här i landet, varav uppemot 900 000 är kvinnor. Elver Jonsson säger också att arbetslösheten i Sverige är låg internationellt sett — 2,2 26. Ja, man kan naturligtvis dribbla med siffror och förändringar i arbetsmarknadsstatistiken upp och ner, månad för månad. Men se på helheten under det borgerliga regeringsinnehavet! Då finner Elver Jonsson m.fl. att siffran för den totala arbetslösheten har legat ganska fast. De ungefär 300 000 förtidspensionerade, de deltidsarbetande kvinnor som vill ha heltidsjobb, alla de kvinnor som inte anmäler sig som arbetssökande därför att det inte lönar sig, därför att det inte finns jobb att få tag i på orterna där de bor —-de grupperna döljer Elver Jonsson och folkpartiregeringen. Dem glömmer man medvetet bort när man anger en arbetslöshet på 2,2 6. Märkliga är också de konststycken som folkpartiets representanter gör sig kända för. Innan man hamnade i regeringsställning talade man om arbetslöshetssiffror som också inräknade dem som var förtidspensionerade därför att jobben inte var anpassade till människor som av någon orsak hade arbetshandikapp. I dag, när man sitter i regeringsställning, försöker man dölja att dessa människor finns. Det påminner om socialdemokraternas agerande — fast de gjorde tvärtom. Slutligen vill jag säga att det inte kom någon kommentar från Elver Jonsson om den beska kritik som arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen framfört. Jag betraktar den tystnaden som ett erkännande av ett nederlag.

Herr talman! Elver Jonsson konstaterade i sitt inlägg att det inte råder några delade meningar om målsättningen för arbetsmarknadspolitiken, och det kan jaginstämma i. Men det råder delade meningar om vilka vägar vi skall beträda för att komma ur den uppkomna situationen. I mitt huvudanförande och i repliker har jag hänvisat till vår partimotion, där vi har pekat på sådana vägar och där vi har kritiserat de borgerliga regeringarna för att de inte har vidtagit de åtgärder som vi har föreslagit och som skulle ha lett fram till en lösning. Vi har från vårt håll erkänt att den internationella konjunkturutvecklingen har medverkat till att så inte har skett. De ökade uppgifter som vi åtagit oss inom vårt eget land ställer också sina speciella krav. Den ekonomiska politiken har tidigare berörts, och jag avstår från att nu gå in på den. Vi menar emellertid att den är orsaken till att det har skett en försämring av arbetsmarknadspolitiken. Köerna har växt, och de snabba och effektiva riktade åtgärder som vi prövade under vår tid i regeringsställning har avlösts av mera generella åtgärder. Frågan om en personalförstärkning vid arbetsmarknadsverket har jag tidigare redovisat. Jag hänvisar bara till vad jag sagt i mitt huvudanförande och i de efterföljande replikerna. För utskottets värderade ordförande vill jag än en gång stryka under det allvarliga i att vi har köer på en kvarts miljon människor. Det har lagts en hel rad nya uppgifter på arbetsmarknadsverket, och jag vill i det sammanhanget erinra om det besök som utskottet gjorde hos arbetsmarknadsstyrelsen och den information som vi där fick. Av den framgick med önskvärd tydlighet motiven för de personalförstärkningar som man där begärt och som vi följt uppi vår motion. Det har skett reduceringar med hänsyn till den ekonomiska situationen, men vi är också ständigt beredda att vidta andra åtgärder. Målet för den fackliga och den politiska arbetarrörelsen är ju att människorna skall ha sysselsättning och positiv utveckling i samhället. I vad det sedan gäller lagen om beredskapsarbete har jag i mitt huvudanförande framfört — och jag håller fast vid det — kraven på planering och på praktik och utbildning. För att tillmötesgå dessa krav måste samhället ha resurser att sätta in.
Herr talman! Tommy Franzén var ledsen över att han inte hade fått så många besked, men jag vill peka på att våra svar på de frågor som vpk för fram framgår i stor utsträckning av det som anförs i utskottets betänkande. Vi är naturligtvis inte negativa i vad gäller många av de intentioner som också vägleder kommunisterna här i riksdagen, men vi har på åtskilliga områden kunnat peka på att förslag i sådan riktning är under beredning. Som motionärer får vi finna oss i att detta kan leda till att våra förslag inte genomförs så snabbt som vi hade önskat. Tommy Franzén har inte heller bestritt min uppgift om att sysselsättningen har ökat. Vi har, mätt med internationella mått, en mycket låg arbetslöshet. Det har också vidtagits en rad åtgärder på det området. Vi har inte från folkpartiets sida sett arbetsmarknadspolitiken som något slags nederlag. Jag påpekade tidigare i mitt huvudanförande att det aldrig förut har gjorts så stora insatser av någon regering som de som gjorts av den nuvarande. Man kan möjligen säga att det behöver göras ännu mer, och därom kan vi vara överens, men ii ett trängt ekonomiskt läge måste de ändå ses som ett starkt uttryck för den ambition som arbetsmarknadsministern och den nuvarande regeringen har när det gäller att förhindra arbetslöshet och att försöka få så många människor som möjligt i arbete. Till Erik Johansson i Simrishamn vill jag säga att jag inte fick svar på de frågor jag ställde, nämligen beträffande de allmänt hållna påståenden som ofta slinker ur socialdemokraterna or? att när vi nu har en annan regering än en socialdemokratisk, så har de fria marknadskrafterna släppts lösa. Jag fick inget exempel på det. Är det så att man vill ha en annan typ av ekonomi än den blandekonomi vars väsentliga delar vi kanske ändå tidigare varit överens om inom de demokratiska partierna här i riksdagen? Jag tror inte att man har tänkt så på socialdemokratiskt håll. Om det är så, borde man också ge besked om det. Erik Johansson sade vidare att han hade pekat på en del vägar att nå arbetsmarknadspolitiska resultat. Men jag visade på flera punkter att det är utomordentligt marginella skillnader det rör sig om. Jag slutade mitt anförande med att peka på att man från socialdemokraterna tagit till i överkant. Då visade jag på den här anslagsökningen som man föreslår från socialdemokratiskt håll när det gäller de vapenfrias tjänstgöring. Det har på senare år gjorts en rad insatser från riksdagens och regeringens sida när det gäller att få en bättre arbetsmarknadspolitik. De har varit dels av generell karaktär — på de offensiva områdena — dels av selektiv karaktär — på den mera defensiva delen. En sådan flexibilitet tror jag vi måste ha både i arbetsmarknadspolitiken och inom den ekonomiska politiken.

Herr talman! Jo, Elver Jonsson, jag har visst bestritt den siffran på ökad sysselsättning. Jag har bestritt den med de medel som den naturligtvis skall bestridas med, nämligen genom att avslöja vad det är för statistiska frivolter som Elver Jonsson och borgerligheten utför här i riksdagen. Man använder statistiken för att försöka göra svart till vitt. Man minskar antalet heltidssysselsatta och ökar antalet deltidssysselsatta och säger att nu har vi fått en ökning av sysselsättningen. Man har i stället skapat mindre sysselsättning totalt, räknat i heltidsarbeten. Vidare säger Elver Jonsson något om att regeringen och folkpartiet verkligen har försökt förhindra arbetslösheten. Jaså, har ni det! Men hur är det med de här över 600 000 människorna i vårt land som söker arbete men som är direkt arbetslösa, som går i arbetsmarknadsutbildning eller har beredskapsjobb, är förtidspensionerade eller sjukskrivna på grund av utslagningen från jobb osv.? Är det att försöka förhindra arbetslösheten när man inte har lyckats åstadkomma en minskning av denna siffra, utan den tvärtom har ökat, Elver Jonsson, under folkpartiets tid i kanslihuset? I dag skall vi inte tala om några arbetslöshetssiffror på 2,2 26. Det vore cyniskt. Ta i stället fram den reella siffran, som ligger uppåt 15 96. Räkna in dem som inte har jobb. Det är det frågan gäller. Jag har heller inte fått någon kommentar om vad den folkpartistiska regeringspolitiken innebär, när man satsar miljarder och åter miljarder på företagen, på storfinansen, vilket ger till resultat att Atlas Copco höjer vinstutdelningen från 6 till 7 kr., Alfa-Laval från 4:80 till 6 kr., Beijerinvest från Still 6 kr., Volvo från 6 till 7 kr. och Pripps, som till hälften eller något mer ägs av staten, med Beijerinvest som delägare till 40 26, höjer från 7:10 till 12:80 i aktieutdelning. Det är folkpartistisk arbetsmarknadspolitik i sino En politik för att klara arbetslösheten, för att ge alla människor jobb, formas inte efter de arbetsmarknadsmässiga ramarna, som Elver Jonsson och borgerligheten försvarar. Den måste göra ingrepp i storfinansen. Den måste under den närmaste tolvmånadersperioden skapa 100 000 nya jobb, inom den offentliga sektorn och inom bostadsbyggandet. På längre sikt behövs ett statligt industriprogram utgående från sysselsättningskraven och inte från profitkraven, en förnyelse av trafiksystemet, satsningar på kollektivtrafik i stället för på privatbilism, kamp mot sociala och miljömässiga brister, kortare arbetsdag, nationalisering av bankoch kreditväsen och försäkringsinstitut och arbetarstyrda, samhällsägda kapitalfonder. Det, Elver Jonsson, kan ge till resultat att vi slipper arbetslösheten.
Herr talman! Både i mitt huvudanförande och i mina repliker har jag försökt förklara den kritik som vi från vårt parti riktar mot de borgerliga regeringarna för den politik som de har fört. De generella medel som man använt har inte varit tillräckliga. Vad vi efterlyser är stödinsatser som får avsedd effekt på sysselsättningen och ett samhällsinflytande som står i rimlig proportion till kapitalägarnas, en ökad precision i de konjunkturpolitiska styrmedlen och framför allt prisstabilitet. Det har vi fört fram vid andra tillfällen. Denna regering har lagt tonvikten vid ett allmänt stöd till företagen utan den insyn från samhälle och anställda som vi anser vara rimlig. Med hänvisning till min tidigare motivering och den ansvarskänsla som de anställda har visat sig ha menar jag att en ökad samverkan och ökad insyn skulle kunna bidra till att åtgärderna blir effektivare, samtidigt som vi skulle få möjlighet att bygga ut de trygghetsåtgärder som vi har föreslagit skall gälla på arbetsmarknaden.
Herr talman! Intressant är att konstatera att när Tommy Franzén kritiserar aktieutdelningen — en debatt som vi kanske borde föra i ett annat sammanhang - går inte ens de statliga företagen fria från kritik. Det kanske är så, Tommy Franzén, at! inte ens en socialisering kan klara det här problemet? Men låt oss återkomma till detta i en annan diskussion. Tommy Franzén har också tagit in andra politiska frågor i debatten. I brist på ammunition har han tagit in trafikpolitiken, talat om välsignelsen av en bättre kollektivtrafik m.m. Det är ju det som regeringen har föreslagit att riksdagen skall pröva just nu. Till Erik Johansson i Simrishamn är bara att säga att när man från socialdemokratiskt håll anklagar oss för att vi har varit för njugga när det gäller att göra konkreta satsningar på en bättre arbetsmarknad, så visar det sig ju ändå att den förstärkning som har gjorts inom arbetsmarknadsverket under 1970-talet har varit betydande. Kurvan steg starkt också i början på 1970-talet, men stigningen har varit ännu starkare på senare tid; det har skett en ökning med drygt 2 000 tjänster från 1971 fram till i dag. Detta är en stor satsning och en riktig satsning. Påståendet att den satsning vi nu föreslår skulle vara ett uttryck för njugghet från den nuvarande regeringens sida och en tvekan att vilja satsa på arbetsmarknadspolitiska insatser måste bestämt avvisas. Herr talman!

Låt mig säga att regeringsförslaget efter de här inläggen framstår som ännu mer framåtsyftande och socialt ambitiöst än vad vi vid första påseendet kanske kunde tycka. Vi har nu en utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken, vilken — som det riktigt har påpekats här — är större än någonsin, och den är avsedd att vara en väg att nå det gemensamma målet: arbete åt alla.

Herr talman! Erik Johansson i Simrishamn har utförligt motiverat den socialdemokratiska inställningen till arbetsmarknadspolitiken. Jag skall bara helt kort beröra några motioner. Låt mig dock innan dess ta upp något av vad som har sagts hittills i den här debatten. Jan-Ivan Nilsson började med en lovsång till den borgerliga trepartiregeringen, Alf Wennerfors fortsatte med lovsjungandet och även Elver Jonsson gjorde det. De hävdade att det för att vi skall kunna klara sysselsättningen gäller att vi har vinstgivande företag, fri konkurrens, så att vi kan hålla nere löntagarnas krav på högre löner och, som Alf Wennerfors också sade, att vi har måttfulla löneökningar. Det var alltså en lovsång till den politik som har förts sedan 1976. Vad är det denna politik lett till? Ja, nu kastar jag ett öga också utanför vårt lands gränser, där man bedriver samma slags politik som den borgerliga regeringen bedrev här i Sverige. Politiken har i vårt land lett till att mellan 250 000 och 300 000 människor står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Låt mig säga direkt att det är ingen kritik mot de människor som jobbar i beredskapsarbete, i AMU-utbildning eller i skyddade verkstäder när jag säger till Tommy Franzén att vi anser att ni från kommunistiskt håll har räknat in dessa människor bland de arbetslösa. Vi har mellan 15 och 20 miljoner arbetslösa i den industrialiserade världen. Om vi ser på Amerika kan vi konstatera att 20 miljoner av Amerikas befolkning är utstötta ur samhället, och vi vet att två tredjedelar av världens befolkning lever på svältgränsen. Det är i detta sammanhang som ni predikar att det är de fria marknadskrafterna, de vinstgivande företagen som skall klara sysselsättningen för människorna i världen. Problemen beror ju inte på att vi har en omfattande planhushållning i de här länderna. Att vi nått dithän beror inte heller på att samhället och arbetarrörelsen är starka, utan det är just de krafter som ni har inspirerat även i det här landet under er regeringstid som lett fram till världssituationen i dag. Jag förstår inte att ni inte känner någon som helst oro inför utvecklingen. Ni ser inte att någonting måste hända, så att samhället byggs ut och solidariteten stärks för att klara de oerhörda problem som vi har framför oss. De multinationella företagen styr ju i i dag investeringarna, och vi har också svenska multinationella företag. Låt mig konstatera att industriinvesteringarna trots ökade vinster icke har ökat i Sverige, utan de går till de länder där man har lägre arbetslöner. De flesta har ju i TV sett exempelvis hur flickor i Sydkorea i 10-12-årsåldern sitter och syr, ungefär som då man hade barnarbete här i Sverige, när arbetarrörelsen bröt fram. Känner ni ingen oro inför framtiden och har ni inga andra recept än att man skall satsa på de vinstgivande företagen, den fria konkurrensen och marknadskrafterna som skall styra? Låt mig utan vidare framhålla att vi måste ha ett ökat samhällsinflytande, ett ökat inflytande från de många människorna i samhället, en ökad planhushållning. Annars klarar vi inte detta som ni säger att ni är överens med oss om, nämligen att skapa arbete åt alla. Det är bara vackra ord så länge ni inte accepterar att samhället får större makt och att löntagarna kommer in i samarbetet. Detta var några korta kommentarer som jag ville göra på grund av att ni här har sjungit en lovsång över den politik som ni har utformat. Alf Wennerfors säger i detta sammanhang: Ja, se bekymren beror på den socialdemokratiska politiken. Men det är ju ni som har haft ansvaret. Varför kan ni inte ta det och erkänna era misslyckanden? Sedan jag sagt detta är det ganska självklart att jag kan gå över till reservationen 2 som gäller samhällskontroll vid nedläggning av företag. Elver Jonsson ställde en fråga i sitt inlägg och sade: Varför har ni socialdemokrater ändrat er? Jo, Elver Jonsson, det har vi gjort på grundval av den förutvarande folkpartistiske arbetsmarknadsministern och partiledaren Per Ahlmarks agerande i samband med krisen i Olofström. Så enkelt är svaret. Vi måste bereda människorna på att de får byta yrke och arbetsplats och även bostadsort, säger Alf Wennerfors. Ja, det kanske vi måste göra — vi kan inte ha ett statiskt samhälle. Men vi måste ha ett samhällsinflytande och vi måste kräva att denna ändring sker i socialt anpassade former som ger den enskilda människan trygghet. Det är nödvändigt om vi skall kunna klara sysselsättningen och regionalpolitiken. Vi vill ha en lagstiftning som ger samhället ett ökat inflytande, och riktlinjerna för en sådan lagstiftning har vi dragit upp i partimotionen. Vi villt.ex. att regeringen skall ha möjlighet att begära förhandlingar med företaget och att företaget, under den tid sådana förhandlingar pågår, inte skall få besluta om uppsägning eller nedläggning och inte heller få verkställa sådana beslut. Regeringen skall också kunna hindra uppsägning om synner liga skäl föreligger ur regionalpolitisk synpunkt. Det är vad vi kräver i det här sammanhanget. Jag tycker det är konstigt när Elver Jonsson talar om de fria marknadskrafterna. Vad är det vi har sagt att de fria marknadskrafterna skall styra? Ni går emot den reservation vi avgivit om åtgärder för att de fria marknadskrafterna skall förhindras att styra utvecklingen i vårt land. Vi har också ett par reservationer — nr 3 och nr 13 — som rör jämställdhetsfrågorna i samhället. Reservationen 3 gäller könskvotering inom arbetsmarknadspolitiken. Inom den verksamhet där könskvotering förekommit, nämligen inom regionalpolitiken, har den visat sig effektiv när det gällt att förändra könsrollerna och bryta ned de fördomar som finns. Nu vill vi socialdemokrater gå vidare. Vi vill att verksamheten skall kunna utökas och omfatta även andra former av statligt stöd till företagen. Vi anser att jämställdhetsbegreppet skall få slå igenom i företagens personalutbildning. Det finns en utredning som visar att denna utbildning ur jämställdhetssynpunkt har stora brister. Samhället måste se till att effektiva åtgärder vidtas. Folkpartiet slår på stora trumman för att de skall lägga fram ett lagförslag om förbud mot könsdiskriminering. Det kan vara bra, men varför kan ni inte vara med om att vidta åtgärder för att bryta ned de könsrollsmönster vi har och öka jämställdheten på det här området? Detsamma gäller vår reservation 13, om barntillsynen inom arbetsmarknadsutbildningen. En person kan få flytta från en kommun till en annan för att få denna arbetsmarknadsutbildning. Men i Norrland finns det stora kommuner, ibland lika stora som många av de landskap vi har i södra Sverige. Där får människorna flytta till annan ort för att kunna få utbildning. Skall man inte kunna utöka barntillsynsverksamheten att gälla även i de fall då föräldern tvingas bo på annan ort? Det är det vi för fram i reservationen 13 ett försök att öka jämställdheten. Det är ofta de ensamstående kvinnorna som behöver det här stödet. De måste ha en utbildning för att kunna klara sig. Jag förstår heller inte de argument som förts fram här att inga åtgärder kan vidtas därför att kommunerna skall svara för detta område. Den kommunala barntillsynen omfattar inte de här fallen. Barntillsynsproblemen utgör ett tryck och många föräldrar kanske över huvud taget inte får den utbildning de behöver. När det gäller reservationen 19, anslag till totalförsvaret, har jag också uppmärksammat det som Elver Jonsson talat om, nämligen att man i dag kan placera vapenfria värnpliktiga inom den kommunala sektorn. Trycket är i alla fall hårt och kön till den vapenfria tjänstgöringen beräknas vid budgetårets slut uppgå till 3 700 personer. Vi tror att det är viktigt att medelstilldelningen blir så riklig att de som fått vapenfri värnpliktstjänstgöring snabbt kan tas om hand och inte behöver vänta i åratal på att fullgöra sin tjänstgöringsskyldighet. Vår sista reservation, nr 20, rör bidrag till arbetarskyddsfonden. Det är riktigt att anslaget till arbetstagarorganisationerna har ökat. Men vi anser att arbetsgivarna själva bör klara sina utgifter för inskolning av arbetsgivarsidans företrädare. Dessutom är det ju inom de fria folkrörelserna en vida större omsättning på folk än inom direktionen i ett företag. Därför anser vi att det är de som behöver utbildningen och de som skall ha pengarna. När vi föreslår att avgiften skall höjas från 0,10 till 0,17 96, då är det ett gammalt krav. Vi anser att denna kostnad skall ligga direkt på företagen. Det är ett krav som också de fackliga organisationerna har framfört. Det har tagits upp en hel del ting här i debatten. Särskilt Alf Wennerfors var inne på arbetsmarknadsverkets organisation och personalbehovet inom arbetsmarknadsverket. Riksdagen har ju redan beslutat om en utredning av arbetmarknadsverkets organisation.

Jag är övertygad om att sysselsättningsutredningen i sitt slutbetänkande kommer att föra fram ytterligare krav på arbetsmarknadspolitiken i vårt land, krav som vi måste leva upp till. När vi från socialdemokratiskt håll har gått med på tillsättandet av ännu en utredning vill jag poängtera att denna nya utredning icke får hindra att sysselsättningsutredningens krav i det kommande slutbetänkandet genomförs. Man får inte med hänvisning till en ny utredning hindra att sysselsättningsutredningens förslag genomförs, utan det gäller att så fort som möjligt ge arbetsmarknadsverket de personalresurser som verket måste ha. Den nya utredningen skall visa på vilket sätt vi kan gå vidare och göra det bättre för de människor som ställs utanför arbetsmarknaden, för dem som blir utslagna och för de handikappade som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden. Om man bedriver en sådan ekonomisk politik som man har gjort under de borgerliga regeringsåren övervältrar man ju ett ansvar för arbetsmarknadspolitiken på arbetsmarknadsverket som verket har svårt att leva upp till med den personalstyrka som verket har. Det är ju den politiken som leder till att vi ständigt och jämt måste ha fler människor som tar hand om arbetsmarknadsproblemen. Ni instämmer i de vackra orden och håller med Erik Johansson om kravet på arbete åt alla. Men ge då också samhället de resurser som behövs för att man skall kunna klara detta! Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemckratiska reservationerna i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21.
Herr talman! När utskottets vice ordförande ånyo pläderar för den reservation där man föreslår ytterligare medel till AMS för att AMS skall kunna klara de vapenfrias sysselsättning vill jag säga att motionärernas uppfattning kunde vara riktig vid den tidpunkt då de skrev motionen och möjligen också senare då vi behandlade frågan i utskottet. Men när utskottets socialdemokratiske företrädare inte ens, trots att han säger sig ha tagit del av de uppgifter från AMS där AMS säger sig kunna direkt placera de vapenfria, är beredd att nu frångå reservationen tyder det på att socialdemokraterna sitter fast i något som jag skulle vilja kalla överbudstänkande. I skrivelsen från arbetsmarknadsverket står bl.a. följande: I dag kan vi nästan utlova tjänstgöring redan efter ett halvår för den som vill tjänstgöra inom den kommunala vårdsektorn. Det hart.o.m. gått så långt att AMS fått svårt att fylla en del platser efter att tidigare under många år ha haft långa köer. Mot bakgrund av det uttalandet och av att propositionens förslag innebär en mycket kraftig ökning framstår det som ytterst märkligt att reservanterna vidhåller det här kravet också i dag. Så bara ett par ord om de fria marknadskrafterna. Inom parentes sagt, herr talman, har jag icke gjort mig till talesman för dem. Bengt Fagerlund säger att vi behöver en ökad planhushållning. Ökad planhushållning — innebär det att socialdemokraterna vill överge blandekonomin? Vi har inte någon ekonomisk debatt här i dag, men om det skulle vara så att socialdemokraterna har intagit en ny ståndpunkt, bör nog den politiska bomben brisera redan här i dag. Vad jag pläderar för och vad vi från liberalt håll vill ha är en socialt styrd marknadsekonomi. Den har kunnat ge mycket goda resultat. De åtgärder som har satts in på det ekonomisk-politiska området har trots socialdemokratiskt motstånd givit till resultat att vi har en bättre tillväxt i vår ekonomi än vi haft på många år. Produktionen ökar trots att våra lager är stora, inflationen har framgångsrikt bekämpats och vår utlandsbalans har förbättrats. Det speglar en begynnande optimism, såväl inom näringslivet i stort som hos arbetsmarknadens parter. Jag skulle vilja beteckna det som en framgångsrik regeringspolitik. Det kommer på kort och ännu mer på lång sikt att ge flera arbeten och leda till färre arbetslösa.

Herr talman! Känner ni inte oro inför framtiden, frågar Bengt Fagerlund. Jo, vi känner stor oro, om det är ökad planhushållning och ökat samhällsinflytande som skall bli den röda tråden i svensk politik. Det var ju så ni ville ha det under de 44 åren! Det var ju så ni i ännu högre grad ville ha det under 1970 talet och fram till 1976! Men vad blev resultatet? Aldrig någonsin i vår historia har Sverige befunnit sig i ett sådant krisläge som då den borgerliga trepartiregeringen tog över efter socialdemokraterna hösten 1976. Hur var det egentligen? 1. Vi hade stora och växande handelsoch bytesbalansunderskott. 2. Vi hade en industriproduktion som sjönk och som hade sjunkit sedan 1974. 3. Inflationen låg sedan flera år tillbaka på 10-procentnivån. 4. Vi förlorade marknadsandelar till utlandet. Vi kunde inte klara konkurrensen med företag utanför vårt lands gränser. 5. Vi hade under hela 1970-talet en sämre bruttonationalproduktutveckling, en sämre tillväxttakt än man hade i andra länder. Sverige låg sist bland 6. Vi befann oss i en öppen valutakris då trepartiregeringen tillträdde. 7. Vi mötte, som Bengt Fagerlund vet, mycket besvärliga strukturkriser i den ena branschen efter den andra. 8. Vi hade ökande arbetslöshet. Vi får gå långt tillbaka i tiden för att möta så stora arbetslöshetsproblem som vi haft de senaste åren. Hur reagerade väljarna på detta? Det vet Bengt Fagerlund lika bra som jag. Trepartiregeringen fick ta över det här konkursboet och försöka få ordning på ekonomin. Och man kom faktiskt en bit på väg under de två år man fick regera tillsammans. Ekonomisk expertis både inom och utom landet har påpekat att det var riktiga åtgärder som då vidtogs. Nej, Bengt Fagerlund, den bästa garantin för trygghet i jobben och för ökat antal jobb är vinstgivande och konkurrenskraftiga företag. Allra sist: Bengt Fagerlund talade om statiskt samhälle. Men, snälla Bengt Fagerlund, är det inte just det som ni skapar genom den sysselsättningsgaranti som ni för några månader sedan kom överens med folkpartiregeringen om för en viss bransch?

Herr talman! Beträffande de vapenfrias tjänstgöring vill jag konstatera, Elver Jonsson, att ni när ni avstyrkte vår motion inte heller hade dessa siffror. De kom sent. Nog sagt om det. Elver Jonsson pläderar för de fria marknadskrafterna, men i nästa andetag säger han att vi vill ha en liberalt styrd marknadsekonomi. Kan jag få en förklaring på skillnaden mellan en liberalt styrd marknadsekonomi och de fria marknadskrafterna i det här sammanhanget? Vad är det ni har byggt upp under den tid ni varit i regeringsställning? Jag erkänner villigt att ni har använt en stor summa pengar till att subventionera olika företag. Det typiska exemplet är Uddeholmslånet. Ni säger t.o.m. att uppdelningen av pengarna ytterst är en affär mellan företagen, som vi inte skall lägga oss i. En sådan form av liberal marknadshushållning är verkligen fri. Alf Wennerfors säger sig känna oro inför tanken på ökad planhushållning och ökat samhällsinflytande samt framför kritik mot den svenska arbetarrörelsen. Han säger också att det aldrig varit så illa ställt i det svenska samhället som vid regeringsskiftet 1976. Men jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg hur det var när vi socialdemokrater tog över 1932. Fram till dess hade verkligen de fria marknadskrafterna fått styra. Den dåvarande högerns ideologi var att inte blanda in samhället. Det var vi socialdemokrater som fick reda ut problemen. Under valrörelsen 1976 var det vi socialdemokrater som pekade på de strukturella problem som landet stod inför. Ni lovade en mängd saker som ni inte har kunnat hålla. Att tala om att Sverige var ett konkursbo 1976 är verkligen att ta stora ord i sin mun med tanke på att ni under trepartiregeringens sista år hade ett budgetunderskott på 45 miljarder kronor, och det underskottet är inte mindre i dag. Låt mig påpeka att OECD under den tid vi satt i regeringsställning Nr 109 utnämnde den svenska krispolitiken till den bästa inom hela OECD. Onsdagen den Elver Jonsson frågade mig om vi ville få till stånd en ändring i 21 mars 1979 blandekonomin. Ja, vi vill ha ett större socialt ansvar och en annan blandekonomi än er som bara går ut på att ge subventioner. Vi vill också att löntagarna skall få ett inflytande över den blandekonomin. Vi vill inte att allt skall förstatligas, men vi anser att människor själva skall få vara med om att bestämma sin framtid.
Herr talman! Utskottets vice ordförande drabbades av ett hörfel. Jag sade inte liberal marknadshushållning, utan en socialt styrd marknadshushållning. Det är vad liberalerna står för. Vad ordet socialt betyder tror jag inte jag behöver förklara för Bengt Fagerlund. Bengt Fagerlund talar om att socialdemokratin vill få till stånd ett större inflytande för de anställda. Därom är vi ändå ganska ense, och därför skall jag inte gå i polemik med honom på den punkten. Vad vi från liberalt håll är ängsliga för är att få den alltför starka detaljstyrning, som i sin förlängning leder till ett socialistiskt samhälle. Det är vi beredda att säga nej till redan i dag.
Herr talman! Jag vill påminna Bengt Fagerlund och andra i kammaren om att 1930-talets kris inte bara var en svensk kris. Det var fråga om en världsdepression. Många andra länder hade också stora problem. Jag har ingen anledning att agera försvarsadvokat för de missgrepp som gjordes på den tiden. Däremot tycker jag det är allvarligt att vi, trots allt vi borde ha lärt oss av depressionen på 1930-talet och tiden därefter, ändå hamnade i en så krisartad situation under 1970-talet jämfört med andra länder. Det var vi som talade om strukturkriser, säger Bengt Fagerlund. Men hur var det egentligen? Fick verkligen svenska folket reda på hur illa ställt det var med den svenska ekonomin vid tiden för valrörelsen 1976? Ni sade ju att vi moderater svartmålade. När vi hade fått regeringsansvaret visade det sig så småningom att det hade behövt sägas ännu mer, om man verkligen skulle ha svartmålat läget. Hur var det med de representanter för olika branscher som besökte kanslihuset för att berätta hur allvarligt läget var för varvsbranschen, stålbranschen och gruvbranschen? Jo, de uppmanades att hålla sig lugna tills efter valet. Då fick en annan regering ta ansvaret och försöka rätta till vad socialdemokraterna hade ställt till med.

Herr talman! Vad socialt ansvar är vet jag, men vad social marknadshushållning innebär har jag aldrig blivit på det klara med. Hela denna diskussion visar vad den har lett till. Ni har satsat på att skapa vinster för företagen. Nationalekonomer talar i dag om att 30 miljarder kronor har förts över från 73 löntagarna till aktieägarna och till kapitalbildarna i detta land. Är det en social marknadshushållning, betackar jag mig för en sådan i detta sammanhang. Alf Wennerfors säger att vi 1930 hade en internationell kris. Var den inte internationell under 1970-talet? Jo, men den började mycket tidigare i utlandet än här i Sverige. Alf Wennerfors har själv hänvisat till Danmark. Jag kan hänvisa till England i detta sammanhang. Jag vill hävda att svensk arbetarrörelse i strid med de åsikter som Alf Wennerfors förfäktar i riksdagen i dag har drivit fram detta land från ett fattigland, som jag själv har upplevt, till ett välståndsland. Trots era nedbrytande försök i den svenska politiken har vi klarat detta.

Herr talman! Det har nu snart gått tre år sedan riksdagen på grundval av sysselsättningsutredningens förslag anslöt sig till principen att ungdomarna skall tillförsäkras utbildning, praktik eller arbete. Ett förverkligande av denna princip kräver förstärkta resurser till samhällsorganen. Genom beslut här i riksdagen har också olika förstärkningar ställts till förfogande. Trots dessa insatser kan man konstatera att antalet arbetslösa ungdomar mellan 4:e kvartalet 1975 och 4:e kvartalet 1978 har ökat från 27 000 till 32 000. Det innebär att ungdomarna i praktiken nu i mindre utsträckning än tidigare garanteras utbildning, praktik eller arbete. F. n. är ungefär 33 000 ungdomar under 25 år arbetslösa, och ca 66 000 är beroende av någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. De ungdomar som lämnar grundskolan i vår är ca 9000 fler än förra året. Ännu 1990 kommer ungdomarna i åldern 16-18 år att vara ca 18 000 fler än 1978. Mot denna bakgrund är det naturligtvis angeläget att kraftigt förstärka de regionaloch näringspolitiska insatserna för att skapa nya arbetstillfällen. Vi vet att det inte finns någon särskild arbetsmarknad för ungdomar, och det betyder att alla insatser som gynnar utveckling och differentiering av den reguljära arbetsmarknaden också gynnar ungdomen. För att klara ungdomens sysselsättningsproblem framöver är det också nödvändigt att genom en utbyggd arbetsmarknadspolitik påverka företagens personalrekrytering så att också svaga grupper på arbetsmarknaden kan få arbete. Till denna grupp räknas många ungdomar. Det finns också anledning påpeka nödvändigheten av en ökad samverkan mellan sysselsättningsplanering och utbildningsplanering för att på så sätt förhindra att alltför stora balansproblem uppstår på arbetsmarknaden. Skolan har i dag ett uppföljningsansvar för ungdomar upp till 18 års ålder, men på grund av bristande resurser har detta ansvar inte kunnat ges en konkret innebörd. Stora insatser från olika myndigheter krävs för att stötta ungdomarna och särskilt de ungdomar som har sociala problem. Erfarenheterna från syssel sättningsutredningens försöksverksamhet i Södertälje visar att intensifierade insatser från olika myndigheters sida ger positiva resultat. Det är därför nödvändigt att ytterligare samverkande resurser sätts in för att på det sättet skapa förutsättningar för ett konkret uppföljningsansvar också för ungdomar som är över 18 år. I vår motion nr 2034 har vi pekat på några åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten är förenad med många svåra problem. För den enskilde är möjligheten att få ett arbete av helt avgörande betydelse för att uppleva tillvaron som meningsfylld. Det har också stor betydelse för ungdomarnas framtida inställning till arbetets värde. Arbetslöshet leder till sociala problem, kriminalitet m.m. Ingen resurs får lämnas oprövad i arbetet för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Som jag, herr talman, nämnde inledningsvis kommer antalet ungdomar i åldern 16—18 år att kraftigt öka under 1980 och 1990-talen. Detta ställer stora krav på tillgången till praktikplatser, detta inte minst med tanke på nödvändigheten att ungdomarna i ökad utsträckning får arbetslivserfarenhet under sin utbildningstid. I vår motion har vi aktualiserat en kartläggning av hur många praktikplatser som kan ställas till förfogande under de närmaste åren. Blir inte tillgången tillräcklig för att klara behovet, måste olika utvägar prövas för att komma till rätta med bristen på praktikantplatser. Här kan det då vara fråga om ökade stimulansåtgärder till arbetsgivarna men också ökade krav från samhällets sida på arbetsgivarna att verkligen ställa praktikplatser till förfogande. Vi utgår ifrån att delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor, som enligt vad utskottet inhämtat handlägger den här kartläggningen, bedriver arbetet med stor skyndsamhet och snarast föreslår erforderliga åtgärder. I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas också motion nr 1562 av mig och Catarina Rönnung med kravet att beredskapsarbete får utföras till en ny väg mellan Pauliström och Kvillsfors i Vetlanda kommun. Med tanke på de sysselsättningsproblem som finns i östra delen av Jönköpings län och mellersta Kalmar län är det speciellt angeläget att befintligt näringsliv får rimliga möjligheter till utveckling. Ett byggande av vägen skulle innebära stora fördelar för Modo Konsumentprodukter AB, som i dag har verksamhet förlagd till Pauliström och Kvillsfors. Det totala antalet anställda uppgår till ca 700. Ett byggande av vägen skulle innebära att avståndet mellan nämnda orter minskas med ca 15 km. Utskottet uttalar att beredskapsarbetenas primära syfte är sysselsättningspolitiskt, att det på orten finns behov av att sysselsätta arbetslösa samt att arbetena lämpar sig för de aktuella arbetssökandena med hänsyn till deras yrkeserfarenhet. Utskottet säger vidare att de typer av arbeten som bl.a. omnämnts i vår motion i och för sig kan vara lämpliga att anordna som beredskapsarbeten. Vi motionärer utgår från att arbetsmarknadsmyndigheterna kommer att göra den bedömningen och att projektet snarast kan igångsättas. Slutligen, herr talman, får jag yrka bifall till reservationerna 4, 7 och 9 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Trepartiregeringens insatser för att komma till rätta med den ekonomiska krisen och bekämpa arbetslösheten kan i efterhand konstateras ha givit ett mycket gott resultat. Jag vill vända mig till Bengt Fagerlund och säga att socialdemokraterna motsatte sig varje enskild åtgärd som trepartiregeringen vidtog för att värna sysselsättningen och förbättra näringslivets konkurrenskraft. Socialdemokraterna gick emot devalveringen och avskaffandet av den 4-procentiga löneskatten. I stället föreslog Bengt Fagerlund och hans kolleger höjningar av löneskatterna med bortåt 8 26. Hade socialdemokraterna i regeringsställning fått möjlighet att genomföra den politik som de nu har förordat i opposition under innevarande mandatperiod, skulle kostnadsläget för en stor del av vår exportindustri i dag ha varit 25 96 högre än vad det nu är. Då skulle vårt läge ha varit nära nog katastrofalt. Det är viktigt att den offentliga sektorns expansion på bekostnad av andra sektorer bromsas upp. Vad som krävs i dag är ökad tillväxt och mer av stimulans till initiativ och arbetsinsatser. Genom en höjd tillväxttakt utnyttjas våra produktionsresurser bättre. En tyngdpunktsförskjutning måste nu ske i vad gäller samhällets engagemang på olika områden, dvs. från en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn till en ökad stimulans med generella medel av hela näringslivet. I samband därmed måste också budgetunderskottet trappas ned. Vad frågan nu gäller, herr talman, är vilka kostnader för selektiva åtgärder vi på t.ex. arbetsmarknadspolitikens område skall tillåta belasta vår internationella konkurrenskraft. Detta leder fram till att stödinsatserna successivt skall trappas ned, liksom stödinsatserna på näringspolitikens område. Budgetunderskottet får inte och kan inte nedbringas genom skatteskärpningar! Det är mot denna bakgrund som vi moderater har föreslagit en rad besparingar på arbetsmarknadspolitikens område. Alf Wennerfors har tidigare i debatten utvecklat några principiella synpunkter på detta som jag kan instämma i. Jag skall i det följande begränsa mig till att kommentera de reservationer som vi fogat vid det betänkande vi nu behandlar och som Alf Wennerfors inte tog upp i sitt anförande. I reservation nr 15 har vi förordat en neddragning av anslaget till arbetsmarknadsutbildning med 200 miljoner. Vi anser att det finns anledning att se mer optimistiskt på den närmaste utvecklingen än vad regeringen gör. Den nedgång som redan noterats vad beträffar företagsutbildningen talar för - detta. Det finns också anledning att göra en översyn av formerna för och omfattningen av utbildningsbidrag som utbetalas i samband med arbetsmarknadsutbildning. Det kan t.o.m. ifrågasättas om vissa former skall vara så generösa som de som kännetecknat exempelvis de utbetalda bidragen under de sju kursfria dagarna i samband med den senaste juloch nyårshelgen. Enligt ett beslut av arbetsmarknadsstyrelsen fick kursdeltagarna behålla utbildningsbidraget utan att behöva utnyttja sina s.k. eadagar. liga utbildningsbidraget per dag till ca 130 kr. Jag vill inskjuta att jag för egen del tycker att detta verkar något för lågt räknat. Jag tror att summan ligger högre. Under de nämnda sju kursfria dagarna kan man således beräkna att ca 28 milj.kr. utbetalades i utbildningsbidrag. Därtill skall man lägga kostnaderna för de ca 1 400 lärarna. Man kan således räkna med att arbetsmarknadsstyrelsens julklapp till kursdeltagarna har kostat skattebetalarna mer än 30 milj.kr. Jag skulle i det här sammanhanget gärna vilja fråga arbetsmarknadsministern på vilka grunder arbetsmarknadsstyrelsen kunde fatta ett sådant beslut. Är det på det här sättet arbetsmarknadsstyrelsen hushållar med skattebetalarnas pengar? Det finns, som jag redan antytt, goda skäl för att se över reglerna för kursuppehåll m.m. Enligt vad jag inhämtat har en arbetsgrupp tillsatts med uppgift att granska dylika frågor. Således finns det även av dessa skäl anledning att vidta åtgärder för att begränsa anslagen till arbetsmarknadsutbildningen. Ett av de nya medel som regeringen tagit till hjälp i arbetsmarknadspolitiken ärden ss.k. 2S-kronan, som syftar till att förhindra permitteringar. Men i ett läge där vi kan räkna med en högre ekonomisk aktivitet bör, som vi påpekar i reservation nr 11, inte denna bidragsform göras till ett permanent medel i arbetsmarknadspolitiken. Frågan om bidragsformens lämplighet bör bli föremål för översyn i den av arbetsmarknadsministern förutskickade kommittén för arbetsmarknadsutbildning. I reservation nr 21 har vi föreslagit en neddragning av anslaget till arbetarskyddsfonden med 20 milj.kr. Huvuddelen av detta anslag används för utbildning och information om medbestämmande i arbetslivet. Då principerna för detta stöd fastställdes, förutsatte statsmakterna att detta utbildningsbehov skulle vara särskilt stort under åren 1977-1979 för att sedan minska. Stöd ges numera även till utbildning av representanter för de anställda i statliga styrelser och företag. Trots att ett odisponerat anslag på 15 milj.kr. beräknas kvarstå vid budgetårets utgång har regeringen föreslagit att det totala anslaget skall höjas. Vidare kan vi konstatera att man på arbetsgivarsidan inte längre begär medel i beräknad omfattning. Det har förutsatts att fördelningen av anslaget mellan parterna skall vara 80 96 till arbetstagarnas organisationer och 20 96 till arbetsgivarnas organisationer. Ett minskat uttag av den ena parten motiverar inte ett ökat tillskott till motparten. I stället måste alternativet att spara de uppkomna överskottsmedlen tillvaratas. I betänkandet redovisar utskottet att sysselsättningen inom jordbruket och trädgårdsnäringen har varit föremål för särskild utredning. Resultatet redovisas i betänkandet Arbete i jordbruk och trädgård. Efter remissbehandling redovisas frågan i propositionen. Bl.a. konstaterar utredarna att jordbruket och trädgårdsnäringen karakteriseras av betydande säsongmässiga variationer i sysselsättningen. Det är viktigt att dessa näringars arbetskraftsförhållanden utreds. Jag vill också erinra om en annan utredning, som dock inte redovisas i betänkandet, nämligen industriverkets utredning om I detta betänkande förutsäger industriverket en minskning av sysselsättningen inom denna sektor av näringslivet med 6 000 personer fram till år 1985. Vi har emellertid inte funnit anledning att göra någon särskild markering i utskottsbetänkandet. Jag har för min del nyligen tagit upp dessa problem i samband med en fråga till jordbruksministern, varvid jag efterlyst åtgärder för att öka vår förädling av livsmedel för bl.a. exportmarknaden. Genom dylika åtgärder torde vi kunna utbilda och engagera fler människor inom jordbruket och inom livsmedelsproduktionen. Att särskilt satsa på utbildning av unga människor skulle vara mycket positivt i dessa tider med hög ungdomsarbetslöshet och i sig innebära en god investering för framtiden. Det behövs fler människor för att förädla livsmedel än för att enbart producera råvaror. Det innebär även ett bättre kapacitetsutnyttjande. En breddad förädlingsverksamhet innebär dessutom en ökning av avsättningsmöjligheterna för trädgårdsnäringen och också av förutsättningarna för odling av specialgrödor. Till detta kommer en ökad riskspridning och möjligheter att utjämna säsongvariationerna. Vår slutsats kan bara bli en: Samhället, staten, måste på allt sätt initiera åtgärder som förbättrar betingelserna för export av förädlade livsmedel. Det är angeläget att vi på alla sätt motverkar den negativa utveckling inom denna sektor av arbetsmarknaden som har förutspåtts i den nyss nämnda utredningen från industriverket. Det finns därför anledning för regeringen att uppmärksamma detta förhållande. Slutligen vill vi ta avstånd från de ambitioner som bl.a. socialdemokraterna för till torgs om skärpningar av främjandelagstiftningen. Vad vi behöver är inte tvångsingripanden mot arbetsgivarna eller motsvarande, utan ökade stimulansåtgärder till förmån för arbetsplacering av handikappade personer. Jag vill i dessa hänseenden hänvisa till våra reservationer som fogats till utskottets betänkande om åtgärder för de arbetshandikappade. Frågan behandlades i denna kammare för en vecka sedan. Förutsättningarna för att bereda arbete åt alla måste baseras på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Framtiden ligger i en politik som satsar på att med generella medel stärka alla våra företag. Erfarenheterna borde ha lärt oss att det största hotet mot vår sysselsättning och vår välfärd är en missriktad näringspolitik och en felaktig ekonomisk politik. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till samtliga moderata reservationer som fogats till det betänkande som vi nu behandlar.

Herr talman! I motion 557 har socialdemokraterna från Västernorrland krävt att samrådsgrupper för arbetsmarknadsfrågor inom skogsbruket skall inrättas i länen. Utskottet har i en positiv skrivning sagt att sådana grupper skall kunna inrättas på initiativ av arbetsmarknadsverket, i första hand av länsarbetsnämnderna. Bakgrunden till motionen är ett allt större behov av samordning och planering av arbetsmarknadsfrågorna på skogsbrukets område. Motsvarande organ inom jordbruksoch trädgårdsnäringen är obligatoriskt och har en centralt fastlagd instruktion. Instruktionen ålägger lantbruksdelegationerna att hålla minst fyra sammanträden per år. Inrättandet av dessa samrådsorgan motiveras med de stora säsongvariationerna i dessa näringar. Vi kommer inom kort att behandla en skogspolitisk proposition här i riksdagen. Insatserna för återväxtåtgärder och annan skogsvård kommer att få ökad prioritet. Dessa frågor är viktiga från arbetsmarknadssynpunkt, både för en ökad och jämnare sysselsättning i skogsbruket och för att trygga råvarutillgången för skogsindustrin. Med den målsättningen, och om vi skall komma ifrån en stor ökning av användningen av kemiska bekämpningsmedel av olika slag i skogsbruket, måste vi öka de manuella insatserna. Detta gäller framför allt bekämpningen av lövsly. Dessutom är skogsodlingen, produktion och utsättning av plantor, slyröjning och gallring i stora delar av vårt land utpräglade säsongarbeten. Vi menar därför att en skogsbruksdelegation kan motiveras lika starkt som de nuvarande lantbruksdelegationerna. Dessa arbeten är dessutom väl lämpade till beredskapsarbeten, men de kräver då ganska omfattande organisatoriska insatser. Det gäller anskaffning av objekt, instruktion och utbildning, förläggning och transporter. Med nuvarande höga ungdomsarbetslöshet bör dessa insatser emellertid ges företräde, och ansvaret för detta kommer att falla på länsarbetsnämnderna. Och för att lösa arbetsuppgifter av den här arten behövs samordning mellan fackliga organisationer, markägarintressen och övriga delar av skogsnäringen samt berörda myndigheter. Den försöksverksamhet med informella samrådsgrupper som har gjorts visar att arbetsuppgifter icke saknas. Rätt använda är samrådsorgan av denna typ en pådrivande faktor när det gäller att lösa speciella arbetsmarknadsproblem. Men för att arbetet skall kunna bedrivas intensivt och uthålligt bör det finnas fastlagd instruktion och organisation. Vi motionärer förutsätter nu att regeringen i anledning av dagens riksdagsbeslut skall ge klartecken för inrättande av skogsbruksdelegationer i de län där behov av sådana finns.